Herr talman! Jag skall beröra några av de tankegångar som har förts fram i den tidigare debatten. Men många av de frågor som har diskuterats hoppar jag över, eftersom Frida Berglund så noga har gått igenom dem. Låt mig börja med det resonemang som Lars-Ove Hagberg förde om s.k. förvaring i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Han sade nämligen att våra åtgärder i stort sett innebär att vi förvarar folk där. Jag påstår att detta gäller i fråga om en mycket begränsad del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och bara om människor stannar kvar i en viss åtgärd, dvs. inte kan flyttas till någon annan verksamhet. I den bemärkelsen kan man möjligen tala om förvaring i den skyddade verksamheten i Samhällsföretag, och den gäller i så fall lönebidragsanställda i de allmännyttiga organisationerna. Visst skulle vi båda önska att flera av dem som är anställda i Samhällsföretag eller arbetar med lönebidrag i de allmännyttiga organisationerna skulle komma ut på den vanliga öppna arbetsmarknaden. Jag tror däremot inte att vi i någon annan bemärkelse kan säga att det handlar om förvaring. Där utförs vanligt arbete, arbete som är lika meningsfullt för samhället som något annat. Frågan är naturligtvis vad som skall hända med de nya arbetsmarknadspolitiska insatser som vi kan göra från den 1 januari i år — ungdomslagen och rekryteringsstödet. Kommer det i detta fall att handla om förvaring? Den frågan kan naturligtvis ingen i dag fullt ut besvara, eftersom verksamheten har varit i gång så pass kort tid. Jag tror dock att vi inte behöver vara oroliga på den punkten heller. En del av de fakta som vi redan nu har om verksamheten talar i motsatt riktning. Under mars månad lämnade 1 250 ungdomar arbetet i ungdomslagen, därför att de hade fått jobb på annat håll. Det är trots allt ganska glädjande att så många ungdomar redan har passerat ungdomslagen och fått annat jobb. Det är ju inte så länge sedan riksdagen fattade beslut om ungdomslag. Vi har inte så särskilt länge haft denna nya möjlighet över huvud taget i funktion. Man kan fråga vad ungdomarna gör i ungdomslagen. Ja, det är väldigt många olika saker. Det förekommer verkstadsoch hantverksprojekt, där ungdomarna städar och iordningställer nedlagda fastighetslokaler. Ungdomarna reparerar möbler åt förvaltningar. De gör leksaker åt daghem. De bygger campingstugor och dansbanor. De syr gardiner och textilier. De syr rockar åt vårdarbetare och lokalvårdare. De syr barnkläder och filtar till u-länderna. Många ungdomar i ungdomslagen jobbar även med serviceverksamhet av olika slag i vad man skulle kunna kalla för all-fix-form eller i särskilda ungdomscentra. Ungdomarna utför mindre tjänster inom olika bostadsområden. De hjälper pensionärer med diverse sysslor, som ingen annan i kommunen har tid att hjälpa pensionärerna med. Det finns budcentraler och hunddagis. En del ungdomar ägnar sig åt musikcaféer eller ingår i sång-, musikoch teatergrupper, som daghem, förskolor och servicehus har glädje av. Det finns även andra exempel. Det förekommer miljöprojekt i kommunal regi såsom årensning, vassröjning, vattenprovning, kartläggning av sjödjup, algodling och annan verksamhet som utnyttjar havets resurser. Man kan nog säga att ungdomarna inte upplever dessa ungdomslag såsom en trist förvaringsplats. De utför meningsfulla och efterlängtade arbeten. Av denna uppräkning framgår verkligen att kommunerna i många fall har visat prov på en enorm fantasirikedom. De har visat sig vara precis lika initiativrika som vi ibland i debatter säger att bara de privata företagen kan vara. Det har vi socialdemokrater inte riktigt trott på. Erfarenheten av ungdomslagen visar att här finns en dynamik, någonting som vi verkligen kan utnyttja för framtiden. Ungdomslagen har varit i gång ganska kort tid. Det finns fortfarande delar av denna verksamhet som vi ännu inte har börjat förverkliga eller som är väldigt marginella. Ungdomslagen har på många sätt framtiden för sig. Frågan är om vi låser in folk genom rekryteringsstödet. Innebär rekryteringsstödet den utslussning till den öppna arbetsmarknaden som vi vill åstadkomma? Det vet vi inte riktigt än. Vi vet att av de drygt 12 700 personer som har fått anställning med rekryteringsstöd eller i enskilda beredskapsarbeten har 23 26 tillsvidareanställningar, dvs. fasta jobb på längre sikt. Resten är provanställningar, visstidsanställningar och enskilda beredskapsarbeten vid sidan av den ordinarie produktionen. Men jag tror att vi kan vara ganska övertygade om att den majoritet av de ungdomarna — det är i första hand ungdomar som finns i rekryteringsstödssystemet också — kommer att få fast arbete på de arbetsplatser där de nu har ett kortare jobb. Erfarenheten från de enskilda beredskapsarbetena visade ju att det blev på det sättet tidigare. Jag är glad över att både centern och folkpartiet liksom tidigare i stort sett står bakom regeringens förslag. Både Arne Fransson och Elver Jonsson tog också upp risken för att devalveringens effekter skall ätas upp och att det i sin tur på sikt får negativa följder för både prisutveckling och sysselsättning. Det har ju framgått av debatten under de senaste dagarna att regeringen delar en oro för att det kan bli så. Självfallet kommer regeringen därför att vidta åtgärder för att se till att det inte blir på det sättet. Vi måste klara inflationen på en nivå som ger oss möjligheter att långsiktigt trygga sysselsättningen, och den politiken kommer regeringen att föra. Vi skulle väl utan särskilda åtgärder kunna glädja oss åt ett 1984 som i många avseenden skulle kunna bli väldigt gynnsamt, och visst har Lars-Ove Hagberg rätt i att om lönerna ökar får man mera skatt i kassakistan; det är den berömda fiskardraggen som har diskuterats i gamla riksdagshuset många gånger. Men det kan bli en väldigt kort fröjd, och den socialdemokratiska regeringens politik går ut på att vi varaktigt skall klara både sysselsättningen och ekonomin. Statens kassakista eller hushållskassorna runt om i familjerna i landet är ju inte betjänta av att det där skramlar en massa pengar, om vi urholkar värdet av dem. De flesta löntagare vet nog att det inte räcker med att få många procent i påökning för att det skall bli några reallöneförbättringar. Sådana får man bara, om regeringen också kan hålla i den ekonomiska utvecklingen. Den regering som vi nu har är bestämd att göra det. Herr talman! I det här första inlägget hade jag också tänkt ta upp en annan tråd i debatten, den som Arne Fransson tog upp när han talade om de enskilda initiativen och de små företagen. Eftersom jag ser att min tid strax är ute ber jag att få återkomma till det i en senare replik.

Herr talman! Det skall inte bli någon lång debatt med arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon i dag, för hon viil inte debattera. Det är intressant, särskilt för de ungdomar som sitter på läktaren, att få en beskrivning av litet grand av vad man sysslar med i ungdomslagen, men det vore också intressant för oss i oppositionen och för svenska folket att få ett besked om vilken väg ut ur rekordarbetslösheten som Anna-Greta Leijon och regeringen anvisar. Det är ju på den punkten vi kritiserar regeringen. Ni säger att målet är att varaktigt klara sysselsättningen. Vår fråga är: Hur? Hittills har ni inte lyckats. Hur tänker ni försöka klara den i framtiden? Anna-Greta Leijon säger att de arbetsuppgifter som utförs i beredskapsarbeten och ungdomslag osv. är precis lika meningsfulla för samhället som allt annat arbete. Det uttalandet säger ju allt om regeringens och socialdemokraternas inställning. Man ställer sig inte frågan hur meningsfullt det är för de människor som måste utföra ett arbete grundat på bidrag. Hur mycket mer meningsfullt skulle det inte vara för de människorna att kunna gå till ett riktigt jobb och få lön i lönekuvertet som andra människor? Vår väg ut ur arbetslöshet är att se till att vi får ett näringsliv och företag som kan växa och expandera och som kan skydda sin lönsamhet så att de kan betala ut lön till fler människor. Vilken väg har Anna-Greta Leijon och regeringen att föreslå? 1 250 ungdomar i ungdomslag har fått riktiga jobb, säger arbetsmarknadsministern. Det var en intressant upplysning. Men den siffran upplyser oss egentligen inte om någonting. Om inte arbetsmarknadsministern kan redovisa hur många av dessa 18-19-åringar som skulle ha fått jobb även om det inte hade funnits några ungdomslag, så säger siffran ingenting. Slutligen, herr talman, vill jag säga att socialdemokraternas och regeringens mål är full sysselsättning. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: När räknar regeringen med att uppnå full sysselsättning? Ni lovade ju full sysselsättning före valet. Min andra fråga är: Vid vilken nivå anser ni full sysselsättning uppnådd — vid 0 26 arbetslöshet, vid 1 96, 2 6 eller 3 Zo arbetslöshet?

Herr talman! Det var en intressant redogörelse som arbetsmarknadsministern lämnade angående ungdomslagen och de ungdomar som är verksamma i dessa. Det är bara att konstatera att det har funnits en väldigt god framförhållning ute i kommunerna när man förberett insatser på detta område, eftersom man har kunnat nå detta resultat. Det är naturligtvis nu viktigt att se till att den öppning som gjordes från riksdagens sida och som gick ut på att man även skulle kunna placera ungdomar i ungdomslag i det enskilda näringslivet förverkligas. Resultet får inte bli sådant som i det enskilda fall vi kunde ta del av i TV i går kväll. Byråkratin och stelbentheten hos en länsarbetsnämnd vid handläggningen av en sådan här fråga för en ungdom är avskräckande. Då är det rätt naturligt att man från ungdomarnas sida får en negativ inställning till statliga myndigheter. Se till, Anna-Greta Leijon, att de här sakerna rättas till omedelbart! Det är naturligtvis viktigt att man är observant när det gäller risken för inlåsning i ett ungdomslag. Tanken bakom riksdagens beslut var ju att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en utvärdering. Jag tror att det är oerhört viktigt att man får en så noggrann utvärdering som möjligt av de erfarenheter som de ungdomar som varit verksamma i ungdomslag haft. Vår förhoppning är att man skall finna ytterligare lösningar som innebär att fler ungdomar kan beredas verksamhet på ett eller annat sätt. Avslutningsvis frågan om rekryteringsstödets utveckling. Vi från centerns sida var positiva till införandet av ett rekryteringsstöd, så att man på så sätt kunde medverka till att människor i snabbare takt kom in på den reguljära arbetsmarknaden. Men vi såg det också som viktigt att bibehålla de enskilda beredskapsarbetena. Därför är det min förhoppning att arbetsmarknadsministern skall medverka till att vi får en praktisk och smidig handläggning när det gäller de enskilda beredskapsarbetena, allt enligt riksdagens intentioner när vi fattade beslutet i slutet av förra året.

Herr talman! Jag håller med om att det var en intressant exposé som arbetsmarknadsministern gjorde över vad som händer med anledning av de åtgärder som är i gång. Möjligen skulle man kunna säga att det handlar väldigt mycket om en rapsodi som riksdagens ledamöter i hög grad är överens om. Arbetsmarknadsministern lät oss bildligt talat klättra upp på byggnadsställningar där man snickrar för fullt, och hon dök djupt ner i en algodling för att visa hur mycket man egentligen kan hitta på. Det där är väldigt bra. Men när Anna-Greta Leijon säger att det finns en dynamik i de här åtgärderna skulle jag vilja skicka med det marginella men inte oviktiga påpekandet att alltför mycket av de här aktiviteterna har legat inom den offentliga sektorn. Vi har ju sagt att dessa inte skall begränsas enbart till den offentliga sektorn, utan man skulle satsa också på den enskilda sektorn. Nu säger arbetsmarknadsministern att allting ännu inte är förverkligat och att det finns en hel del ytterligare att göra. Det tolkar jag faktiskt, herr talman, som att arbetsmarknadsministern menar att det är rimligt med en bättre avvägning mellan offentlig och enskild sektor när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. En smidigare handläggning har vi talat om ofta här. Vikten av en sådan underströks senast av Arne Fransson, så det bör väl också kunna bli verklighet. Vi fick inget svar på frågan varför vi ändå har denna rekordhöga arbetslöshet i vårt land. Arbetsmarknadsministern säger att det gäller att satsa på varaktiga jobb. Hon pekar på devalveringen som en viktig åtgärd. Men devalveringen fick naturligtvis löntagare och andra betala genom den försämrade köpkraften. Värre är att det har visat sig att den hävstång man skulle använda nu ser ut att brista genom att inflationen inte kan hållas vid den nivå som regeringen satte upp som mål. Jag hoppas att kammaren faktiskt lade märke till att arbetsmarknadsministern inte talade om att inflationsnivån skulle ligga på 4 26, utan att inflationen skulle hållas på en acceptabel nivå. Det tyder på att regeringen är på väg att få ge upp sitt inflationsmål. Det skulle vara intressant att få några synpunkter på riksrevisionsverkets rapport. Den är visserligen färsk, men där pekas genom en häftig anklagelse på att det är en stor oförmåga inom vårt stora och mäktiga arbetsmarknadsverk. Rapporten måste närmast betecknas som en larmrapport. Jag fick inget besked om det jag efterlyste i mitt första inlägg, nämligen hur regeringen såg på finansminister Feldts vårdslösa uttalande om parterna, då han betecknade dem som dårar i sammanhanget. Jag menar att Anna-Greta Leijon åtminstone skulle kunna rentvå regeringen genom att säga att det ändå var ett olycksfall i arbetet. Det gäller att välja sina ord också när man gör omdömen om dem man ogillar.

Herr talman! Först vill jag säga att jag är mycket till freds med att det finns riktigt bra arbetsuppgifter för ungdomar. Det kanske inte är där som vi inte är överens, utan vad vi vänder oss mot är att det inte utgår en lön som man kan försörja sig på någorlunda väl. Man arbetar ju mindre tid. Det kan inte heller kännas särskilt meningsfullt, om man redan har en meningsfull arbetsuppgift och sedan vid 20 års ålder måste sluta där och kanske inte får någon arbetsuppgift alls med den nuvarande arbetsmarknadspolitiska inriktningen. Dessutom inskränker sig arbetsgemenskapen och samhällsgemenskapen till fyra timmar. Man ingår inte i en sådan gemenskap fullt ut. Man blir någon sorts andra klassens anställd. Jag kan mycket väl tänka mig att en 20-åring säger så här: Har jag bara förvarats här? Var inte mitt jobb mer värt, så att det kan bli ett reguljärt arbete? Det är just detta som regeringen inte vill angripa. Man säger att det finns många bra arbetsuppgifter som vi tidigare varit helt överens om och velat utveckla. Detta tror jag är den springande punkten i det hela. Kommer man inte att utveckla de här arbetena till reguljära arbeten, där ungdomarna har en stor chans att få jobb, då kommer detta att bli ett misslyckande. Sedan till huvudfrågan — Anna-Greta Leijons inhopp i avtalsrörelsen. Hon påstod — såvitt jag förstår — att de här löneavtalen kommer att skapa arbetslöshet. Då ställer man sig frågan: Skall de här arbetarna som nu kanske stoppar upp reallönesänkningar efter sju år angripas i detta läge? Är det just de som skall betala? Socialdemokraterna i det fack som jag tillhör kräver 40-45 kr. för att människor skall komma ur det träsk där de nu befinner sig och för att de skall kunna leva på en lön. Men Anna-Greta Leijon säger i dag nej. Det skulle medföra arbetslöshet. Jag upplever detta som ett gigantiskt angrepp mot de arbetare som i dag eftersträvar en bättre situation än den som de i sju år befunnit sig i. Det måste, från början till slut, vara frågan om en felkoppling från regeringens sida. LO-ledningen tenderar, såvitt jag förstår, att inte instämma. Regeringens politik i dess helhet går ut på att det är lönerna som bestämmer inflationen — trots dagens monopoliserade samhälle. Angrip det i stället! Låt utvecklingen gå mot ökade löner, så att människorna får större köpkraft. Styr litet grand! Det är, som sagt, bättre att bekämpa inflationen den vägen. I så fall skulle det vara någon form av arbetarpolitik. Sedan något om industrins utveckling. Den förnyelse på detta område som man talar om innebär, såvitt jag förstår, en total anpassning till kapitalismens drivkrafter. Det gäller att stödja kapitalismen och därmed även andra, oförenliga krafter i samhället. Men i längden kan det väl inte vara en gynnsam utveckling för arbetarna.

Herr talman! Ibland tolkas många saker in som man inte sagt. Elver Jonsson sade att jag inte nämnt 4-procentsmålet för inflationen. Detta skulle alltså ha övergivits. Jag ser faktiskt dessa frågor i ett litet längre perspektiv. Det gäller inte bara 1984. Vad jag framför allt uppehöll mig vid var utvecklingen på något längre sikt. I det avseendet hade vi faktiskt, Elver Jonsson, tänkt oss att det skulle vara möjligt att komma ned till en inflationstakt som ligger under 4 96. Det är naturligtvis en mångfald saker som bestämmer inflationen. Det finns ingen anledning att förneka att t.ex. lönerna ingår i den mångfalden. Inte heller skall det förnekas, som jag redan sagt, att det inte är någon glädje för människor att få inflationspengar i fickan. Vad folk behöver, efter år av reallönesänkningar, är inte löst skramlande pengar som inte är värda någonting, utan det är pengar som kan ge ökad köpkraft. Det är mycket lätt att räkna ut att det, i samband med olika överenskommelser, inte är särskilt enkelt att åstadkomma något sådant genom alltför höga påslag. Jag tror att vi kan säga att det finns en chans att 1984 blir ett mycket bra år. Det som hänt under årets avtalsrörelse kan dock på sikt skapa problem, både när det gäller inflationen och när det gäller sysselsättningen. Om regeringen anser att en sådan oro är befogad, måste den ekonomiska politiken självfallet utformas på ett sådant sätt att människorna inte bara 1984 utan också 1985, 1986 och åren därefter garanteras höjda reallöner och minskad arbetslöshet. Sedan till det som jag inte hann med i mitt förra inlägg men som jag hade tänkt att säga några ord om. Arne Fransson talade om behovet av en satsning när det gäller att ta vara på initiativ från enskilda människor, på småföretagsverksamhet m.m. På detta område pågår en hel del mycket intressanta verksamheter runt om i världen. I många industriländer noteras en lång rad lokala — ofta kooperativa — initiativ, vilka är mycket intressanta. Det gäller Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, USA och många andra länder. I syfte att studera och att följa upp vad som pågår i detta sammanhang har OECD bestämt sig för att starta ett projekt. Representanter för industriländerna i väst skall tillsammans försöka göra en bedömning av vad de lokala initiativen kan ge för framtiden. Vidare gäller det att sprida informationen mellan de länder som deltar i projektet — däribland Sverige — så att goda idéer verkligen kan utnyttjas. I arbetsmarknadsdepartementet är vi just nu i färd med att utse den grupp som skall arbeta med de frågor som finns redovisade i Thage Petersons Bergslagsproposition. Inom ramen för OECD-projektet skall en särskild grupp representera Sverige. Vi har tänkt oss — det redovisas, som sagt, i Bergslagspropositionen — att rapporten från Sverige speciellt skall gälla Norberg, Skinnskatteberg och Fagersta. Om det är möjligt skall även vi från centralt håll försöka hjälpa till. Det gäller ju att underlätta utnyttjandet av de positiva idéer som finns. Att just nämnda orter valts beror inte på att jag själv har stor klockarkärlek för just denna del av landet, utan det beror på att det i de tre kommunerna finns så många exempel på vad det här med lokala initiativ kan innebära. Norberg — enligt min uppfattning viktigast i detta sammanhang — är en kommun som drabbats hårt av en omfattande nedläggning. Men för den skull har man inte tappat modet eller handlingskraften. I stället har man utnyttjat de enskilda människornas initiativ. Om vi skall klara sysselsättningen, måste vi i framtiden kombinera en lång rad olika åtgärder. Det som skiljer Sverige från många andra länder och som gör att Sverige har ett bättre arbetsmarknadsläge är att man inte är rädd för att utnyttja den offentliga sektorn. Alla vet vi, att om vi på sikt skall klara en bra sysselsättning här i landet, måste det bli fler arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Denna utgör en viktig pusselbit i fråga om kampen för en långsiktigt aktiv sysselsättningspolitik. En annan viktig pusselbit är naturligtvis en stärkt svensk exportindustri. Om Sverige skall kunna vara ett välfärdsland, ett land med sysselsättning åt alla, behövs också i framtiden de stora starka svenska exportföretagen. Alldeles nyss handlade debatten i ganska stor utsträckning om just dessa saker. Bevarandet av devalveringens effekter betyder mycket i fråga om den senare pusselbiten. På sikt tror jag att det är mycket viktigt att just frågan om de lokala initiativen får en mera framskjuten plats i debatten. Vi måste utnyttja dessa på ett bättre och förståndigare sätt än vad som hittills varit fallet. Det gäller att skapa en mångfald på arbetsmarknaden — inte minst i Bergslagsområdet, där vi tidigare varit vana vid en mycket ensidig arbetsmarknad med ett enda stort dominerande företag. : Flera gånger har frågan om den långsiktiga utvecklingen varit aktuell i debatten. Visst finns det, Elver Jonsson, Arne Fransson och Lars-Ove Hagberg, en viss tendens när det gäller utvecklingen långsiktigt i det här landet — det gäller även alla andra länder — som vi måste vara mycket vaksamma på. Vi har tyvärr drabbats av nya lågkonjunkturer med högre arbetslöshet än under den tidigare lågkonjunkturen. Vi vet att det under ganska många år har varit bekymmersamt när det gäller ungdomsarbetslösheten. Vi kan långsiktigt se en trend till en ökning. I detta sammanhang måste vi naturligtvis både diskutera de mera kortsiktiga åtgärderna och försöka se långsiktigt på dessa frågor. Framför allt måste vi fråga oss: Hur kan vi nu utforma den aktuella arbetsmarknadspolitiken, så att den anpassas till de långsiktiga behoven? En fråga som är särskilt viktig i detta sammanhang är frågan om arbetsmarknadsutbildningen. I dag satsas väldigt mycket på denna. Jag tror att det är helt nödvändigt att bygga vidare på denna utbildning — även i mera flexibla former, så att utbildningen i större utsträckning omfattar redan anställda. Frågan om arbetstiderna diskuteras också i dessa sammanhang mycket ingående. Det finns de som ser en arbetstidsförkortning som en enkel och lätt lösning på sysselsättningsproblemen. Jag tror inte alls att det är så. Erfarenheterna utifrån Europa visar att det här är fråga om mycket komplicerade sammanhang. De franska drömmarna om att med en förkortning av arbetstiden från 40 till 39 timmar i veckan skapa 500 000 nya jobb har gått om intet. Det visar sig i verkligheten att det blir runt 20 000 nya jobb. För den skull skall vi naturligtvis inte sluta att diskutera arbetstidsfrågor, och för den skull skall vi naturligtvis inte bara säga att det inte lönar sig att satsa på arbetstidsförändringar i sysselsättningssammanhang. För visst finns det olika former av arbetstidsförkortning, som förmodligen också skulle kunna ge oss ett handtag när det gäller att klara sysselsättningen. Därför måste vi ingående diskutera dessa frågor. Regeringen har gett delegationen för arbetstidsfrågor, som numera alla politiska partier i denna riksdag är med i, möjligheter att ta en ordentlig debatt om dessa frågor och ge oss underlag för en framtida samlad arbetstidspolitik, som också kan vara ett komplement i sysselsättningspolitiken.

Anna-Greta Leijon är kanske förorättad och känner sig kränkt av den rätt hårda kritik vi riktar mot henne och regeringen. Det är kanske därför som arbetsmarknadsministern inte vill debattera. Det kan vi väl stå ut med — det är inga problem. Värre är naturligtvis att de människor som gav socialdemokratin förtroendet och förde den till regeringsmakten och som väntade sig ett bättre arbetsmarknadsläge inte får några besked. Den skara är säkert glesnande som återigen är beredd att satsa på socialdemokratin när det gäller sysselsättningen. Min fråga är: Hur mycket kommer arbetslösheten att öka på grund av den avtalsrörelse som nu utspelas? Hur många nya jobb blir det i Ludvig Jönssons gardinfabrik? Den kärra som Olof Palme talat så mycket om sedan han blev statsminister — den kärra som han hade tagit tag i, fått stopp på och börjat baxa uppför backen — har man nu i själva verket satt raketmotorer på. Men man har satt dem i fel ända. Kärran är på väg utför — inte uppför. Herr talman! Anna-Greta Leijon säger: Vi är inte rädda för att använda den offentliga sektorn. Det kanske Anna-Greta Leijon inte är, men hennes kollega finansminister Feldt är rädd. Han uttalar så ofta han kan i officiella dokument från regeringen att vi inte kan fortsätta att satsa på en expansion av den offentliga sektorn. Jag förstår alltså att ni träter i regeringen, och det är väl därför vi i dag inte kan få några besked om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att klara arbetsmarknadssituationen nästa budgetår. Avslutningsvis, herr talman! Det sägs numera av företrädare för socialdemokratin inte att man skall klara full sysselsättning utan att man har som mål att sänka den öppna arbetslösheten. Det är väl därför, antar jag, som fler människor än någonsin står utanför den reguljära arbetsmarknaden i socialdemokratins Sverige.

Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att man från samhällets sida på olika sätt uppmuntrar och underlättar för ungdomar att starta företag. Jag har ingen annan uppfattning när det gäller att åstadkomma företagsamhet i kooperativa former — jag tror att det är viktigt att samhället stöder också sådana initiativ. Det är litet beklagligt när arbetsmarknadsministern ser så positivt på nyföretagandet bland ungdomen, att vi inte kunnat få gehör för de synpunkter som vi bl.a. från mitt parti har framfört i en motion, som behandlas i det betänkande som vi i dag diskuterar. Vi har därför reserverat oss på den punkten för att markera hur angeläget och viktigt vi anser det vara att vi tar till vara möjligheterna för ungdomar att starta egna företag. Vi har föreslagit att regeringen i början av nästa år bör återkomma med mer konkreta förslag om hur man bör uppmuntra och underlätta för ungdomar att starta egna företag. Arbetsmarknadsministern var också inne på arbetsmarknadsutbildningens betydelse. Denna är naturligtvis stor. Det är då också viktigt att man får en ökad flexibilitet och ett decentraliserat beslutsfattande för att undvika den tröghet som vi har i dag. Det tar många gånger väldigt lång tid innan man kan starta ny kursverksamhet, osv. Vi måste se till, att vi får en smidigare handläggning även när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Jag sade i mitt inledningsanförande att det är nödvändigt att det blir en ökad samordning mellan gymnasieskolan, Komvux och arbetsmarknadsutbildningen, för att man på bästa sätt skall kunna utnyttja de utbildningsresurser som finns i samhället. Det finr "är mycket att göra för att få en ökad flexibilitet på detta område. När det slutligen gäller möjligheterna att öka sysselsättningen inom industrisektorn är det naturligtvis alldeles riktigt att vi måste slå vakt om våra stora exportföretag och se till att dessa har möjligheter att finna avsättning för sina produkter på världsmarknaden. Men det är minst lika viktigt att skapa förutsättningar för de mindre och medelstora företagen att utvecklas i en positiv riktning. Tyvärr är det på det sättet, arbetsmarknadsministern, att riksdagen förra året fattade vissa beslut som av de mindre och medelstora företagen uppfattades som väldigt negativa. Jag tänker bl.a. på den hårdare arvsoch förmögenhetsbeskattningen, som ju ställer till vissa problem, inte minst i samband med generationsväxlingar. Från mitt partis sida har vi bl.a. föreslagit att man inte borde beskatta arbetande kapital i företagen. Vi har också sagt att det finns anledning att sänka sjukförsäkringsavgiften med fem procentenheter för de 15 först anställda. Vi tror att sådana generella åtgärder har en mycket stor betydelse för de mindre och medelstora företagens möjligheter att utvecklas positivt i framtiden och därmed skapa ytterligare sysselsättning.
Herr talman! Bergslagskommunerna har det bekymmersamt — däri har arbetsmarknadsministern alldeles rätt. Därför är det också viktigt att de får ett aktivt stöd. Hon gav också exempel på hur det kan vara när man släpper loss fantasin, och hon nämnde därvid Norberg. Detta är närmast ett stöd för uppfattningen att det är viktigt att politiker inte går in och detaljstyr. En iakttagelse är att man på socialdemokratiskt håll gärna gör det. Sedan pekar arbetsmarknadsministern på tre viktiga bitar: på den offentliga sektorn, på exportexpansionen och på lokala initiativ. Det är mycket viktiga bitar, men utifrån liberala utgångspunkter skulle jag vilja ta dem i precis omvänd ordning. Jag tror att de lokala enskilda initiativen är viktiga för att vi skall få en fungerande och bärkraftig industri, som kan exportera och som orkar bära utgifterna för den offentliga sektor som vi behöver kosta på oss i vårt samhälle. De långsiktiga åtgärderna är viktiga, sade arbetsmarknadsministern, men som vi framhållit i vår motion och också i folkpartireservationen har regeringen på den punkten inte inför riksdagen redovisat vad man egentligen avser. När Anna-Greta Leijon säger att 1984 kunde bli ett mycket bra år, är det riktigt. Men hon kommer själv med invändningen att avtalen inger oro. På den punkten delar jag hennes uppfattning, men då var det naturligtvis ytterst olyckligt att staten — eller om man så vill regeringen — sprang ut och tog ledningen i kapplöpningen om höga avtal. Jag tror inte att man så lättvindigt — eller om man så vill lättsinnigt — borde ha tagit täten där. Som här har sagts, är lönerna naturligtvis en stor och viktig bit när det gäller att hantera inflationen. Nu säger arbetsmarknadsministern att när hon inte längre nämner siffran 4 90 får det inte övertolkas, för egentligen tänker hon sig en mycket lägre siffra i det längre perspektivet. Det är ju en intressant tanke, att eftersom vi inte klarar av inflationen i det korta perspektivet, skall vi bli mycket bättre på lång sikt. Det är naturligtvis en god men hisnande tanke, men jag tycker att det är att släppa de näraliggande problemen litet för snabbt ifrån sig. Jag tror alltså — och det har jag försökt säga några gånger i den här debatten —att det gäller att få harmoni mellan näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken och att vi inte får glömma bort — låt mig sluta med det — att politiken har en social sida. På den punkten får jag säga, herr talman, att regeringen är på tok för njugg mot de grupper, särskilt de handikappade, som behöver få samhällets stöd.

Herr talman! Vi skall ha starka exportföretag, säger arbetsmarknadsministern. Men vinsterna på den här exportsatsningen då, vart skall de gå? Det oerhört stora internationella beroendet påverkar var, när och hur jättevinsterna skall investeras. Det har vi redan erfarenhet av. Mycket av vinsterna investeras inte i dagens läge. Då upprepar jag frågan: Kan Anna-Greta Leijon svara på, när vi inte längre har replikrätt, hur mycket löntagarna och medborgarna skall betala för att få företagarna och kapitalägarna att investera och bygga ut sina företag och därmed också sysselsättningen? Hur förmögna måste kapitalägarna bli för att bete sig som gammaldags produktiva kapitalister? Ni måste ju tro att det finns en sådan koppling, eftersom ni handlar så som ni gör. Och vilken roll skall arbetarrörelsen spela när man ger den här politiken fritt fram? Först har riksbankschefen, för någon månad sedan, och nu statsministern vädjat till arbetsgivarna i samband med lönerörelsen: Slå tillbaka arbetarna, så att de inte får högre löner. Då kan man fundera på vilken styrmekanism som regeringen tänker sig framöver. På varje plan är det kapitalägarna som skall bestämma. Att öka lönerna på vinsternas bekostnad är en väldig omfördelning i dagens läge, en omfördelning till den offentliga sektorn som arbetsmarknadsministern inte kan bestrida. Arbetstidsfrågan är också en omfördelningsfråga. På den finns ingen enkel lösning, men en helhetslösning i samband med sysselsättningspolitiken i Övrigt kan bli en positiv och bra reform. Diskutera inte om det skall vara eller inte vara utan Aur det skall vara i stället! Men just nu håller regeringen på och försöker gömma undan hela frågan. Nej, vad det gäller i dag, herr talman, är att omfördela resurser från dem i vårt samhälle som har mycket till dem som har mindre. Det är alltså en fråga om räfst och reduktion. Det gäller arbete och rättvisa. Och varför satsa på ett samhälle som i grunden är sjukt och står i motsättning till det stora folkflertalet? Varje åtgärd står i motsättning till de stora breda folklagrens intressen i dagens läge. Herr talman! Vad som behövs i dag är en socialistisk arbetarpolitik.

Herr talman! De besvärliga förhållanden som vi f. n. har på arbetsmarknaden oroar var och en. Vi är alla djupt upprörda över att så många skall behöva stå utanför den trygghet och gemenskap som tillgången till ett dagligt arbete ger. Vi är här i kammaren besjälade av en vilja att finna lösningar som skall leda till det bättre. Vi föreslår därför skilda åtgärder utifrån den ideologiska grundsyn vi representerar. Jag skall här redogöra för vissa inslag i moderata samlingspartiets syn på arbetsmarknadspolitiken, som den presenterats i våra motioner och poängterats i de reservationer som följer med betänkandet. Att förhållandena på arbetsmarknaden är som de är beror dels på internationella faktorer, dels på den politik som förts. De internationella faktorerna har vi inte kunnat påverka, däremot hade vi med en annan politik kunnat påverka utvecklingen på hemmaplan. Det går inte, i det här sammanhanget, att blunda för att den offentliga sektorns snabba tillväxt bär ett stort ansvar. Företag har fått bekymmer, företag har dukat under av bördor som lagts på dem i form av skatter och avgifter för att finansiera ansvällningen, och därmed har arbetstillfällen försvunnit inom den sektor som skall bära huvudansvaret för vårt lands välstånd. Till detta skall läggas en byråkratisk och tungrodd organisation, som skall ha till uppgift att förmedla arbete och handlägga stödåtgärder. När det förflutna — våra egna misstag och den internationella konjunkturen — haft en sådan stor betydelse för sysselsättningsläget i vårt land, är vi också för framtiden i högsta grad beroende av vad som sker i omvärlden och av vår egen förmåga att hitta de riktiga åtgärderna. Den internationella konjunkturuppgången står oss bi. Nu gäller det att se framåt och utnyttja uppslagsrikedom och nytänkande. Beträffande nytänkandet förefaller det som om det är moderata samlingspartiet som står för detta. Vi skall vara medvetna om att den industriproduktion som nu ökar inte automatiskt ökar sysselsättningen. Nya metoder leder till produktionsökning, men inte alltid till flera arbetstillfällen. För vissa företag krävs, om de skall ha en möjlighet att utvecklas och behålla sin konkurrensförmåga, kraftiga rationaliseringar och betydande modernisering samt i vissa fall avveckling av omoderna tillverkningsenheter. Vi måste därför räkna med att sysselsättningen på flera orter kommer att minska inom speciella företagstyper. Vi skall heller inte glömma att investeringar i ny teknik, t.ex. datorer och industrirobotar, kan leda till att vissa arbetsuppgifter försvinner, men samtidigt skapas givetvis förutsättningar för nya. Skulle vi inte godta den nya tekniken, skulle självfallet arbetslösheten bli väsentligt större. Sysselsätt ningen är en följd av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Konkurrenskraften är beroende av ny modern teknik, och denna teknik tillvaratas nu över hela den industrialiserade världen. Vi måste forma en politik som gör det möjligt för våra företag att bidra till den utveckling vi så väl behöver. Några åtgärder får inte förekomma som minskar företagens konkurrenskraft. En ökad avgiftsfinansiering på produktionen kan inte innebära annat än ett hot mot den svenska industrin. Med detta som bakgrund inser vi vikten av att samhället för en företagsvänlig politik och tillhandahåller utbildning inom de nya avancerade verksamheterna. Denna utbildning kan i mycket vid utsträckning rymmas inom arbetsmarknadspolitikens ram. Att utbilda är det bästa vi kan göra. Vi vet att praktiskt taget alla som utbildar sig inom de nya teknikområdena snabbt får ett arbete. Vårt näringsliv förändras. Vissa yrken kommer att tunnas ut och försvinna, nya att växa fram. I en del branscher är vi bara i början av en utveckling. Yrkeskunnande och utbildning är den bästa tillgången i den enskildes strävan efter arbete. Investering i utbildning ger både den enskilde och samhället framtida vinster. Arbete skapas inte genom arbetsmarknadspolitik. Arbete skapas genom en ekonomisk politik som inriktas på tillväxt. Den politikens innehåll är mer avgörande för sysselsättningen än vad vi kan åstadkomma i vårt utskott. Tillväxt och lönsamhet i industrin är självfallet inte heller företeelser som avskaffar de arbetsmarknadspolitiska uppgifterna. Vi måste i alla konjunkturer ha en väl fungerande politik för att klara tillfälliga problem och strukturförändringar. Det är den verksamheten vi vill förändra och effektivisera. Det är möjligt att många i dag jublar över de nya löneavtalen. För dem som har arbete är ju avtalen bra, men inte för dem som står utanför arbetsmarknaden och kanske inte heller för dem som har sin sysselsättning förlagd till företag där lönsamheten är dålig. Alla har alltså inte anledning att vara glada. Kostnaderna kan leda till friställningar. Alla företag har inte den utveckling som boksluten hos de stora företagen skvallrar om. Eftersom lönekostnaderna utgör den dominerande delen av företagens kostnader räknar man lätt ut vilka följdverkningarna kan bli. Hur många arbetslösa har vi nu i dag? I det socialdemokratiska Sverige skulle det som bekant, enligt en valaffisch, inte finnas 140 000 arbetslösa. Vi är nu där — och har varit det länge. Vi har den största arbetslösheten sedan andra världskriget, beroende givetvis på hur man räknar. Jag kommer från Gävleborgs län, med en länschef som har en speciell förmåga att tolka siffror. Jag nödgas hålla med honom om att antalet människor utan reguljärt arbete närmar sig 8 26. Så allvarligt är läget. Jag antydde tidigare att vi har en byråkrati som tungrott svarar för verkställandet av de arbetsmarknadspolitiska besluten och handlägger verksamheten på fältet. Jag syftar som ni kanske förstår på AMS. I stället för att säga att det är en tungrodd och byråkratisk organisation förefaller det som om det snart borde finnas anledning att säga att det var en byråkratisk och tungrodd organisation. En första anledning till att få göra detta skulle ges om riksdagen i dag ställde sig bakom våra förslag om en ny inriktning av verksamheten. En andra anledning till ändrat tempus är det faktiska förhållandet att AMS-ledningen börjat tala vårt språk och på ett uppfriskande och hoppingivande sätt verkar i effektivitetshöjande riktning. Vårt stora bekymmer f. n. är den växande ungdomsarbetslösheten. Insatser för ungdomar kräver en stor del av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Vad jag tidigare sagt om värdet av utbildning äger i högsta grad sin giltighet beträffande denna kategoris möjlighet på arbetsmarknaden. Vi menar att det finns brister i yrkesutbildningssystemet. Vi anser kontakten mellan skola och arbetsliv viktig. Vi hävdar att arbetsmarknadslagstiftningen har en hindrande effekt och att höga ingångslöner i förhållande till lönerna för vuxen och erfaren arbetskraft försvårar anställning. Vi deltar verkligen i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Vi har en idé till lärlingsutbildning som utgör ett element i en strategi som syftar till att öka ungdomars möjlighet att hävda sig på arbetsmarknaden. Vi pekar på behovet av effektivare förmedlingsinsatser för ungdomarna. Vi talar om nya grepp, som kan kräva ändring i lagen om arbetsförmedling. Vi stöder idéer om ökat egenföretagande bland ungdomarna. Intresset för egenföretagande har vuxit i takt med svårigheterna att finna arbetstillfällen. Vi anser att stödet till dylik verksamhet bör utvecklas och effektiviseras och att man bör överväga att decentralisera handläggningen till exempelvis utvecklingsfonderna. Inom vårt parti ställde vi stora förhoppningar på det beslut som i december fattades om verksamheten i ungdomslag hos enskilda arbetsgivare. Vi ansåg att man därigenom skulle kunna ge ungdomarna bättre möjligheter att erhålla arbetsuppgifter som skulle upplevas som meningsfulla. Den information som gick ut var bristfällig i detta avseende, vilket var tråkigt, då just arbete hos enskilda arbetsgivare kunde ge en bra inblick i verksamheter som naturligt borde vara mest intressanta med tanke på framtiden. Vi beklagar att överenskommelsen inte fullföljdes i detta avseende. Redovisade 74 platser i förhållande till den totala volymen 28 000 är ett generande blygsamt antal. Utskottsmajoriteten är generös när det gäller att ställa medel till förfogande för att nå, som man säger, förstärkta förmedlingsinsatser. Vi tror nog inte att det alltid behöver vara fråga om mer pengar. Interna omfördelningar synes oss vara lämpligare åtgärder i flera avseenden. Vi har i reservationer formulerat våra synpunkter härvidlag. Vi har också framhållit möjligheten att effektivisera arbetet på förmedlingarna genom att helt enkelt ta bort vissa inslag. Lagen om allmän platsanmälan kan t.ex. avskaffas. Det finns en reservation till detta betänkande som är mycket intressant — en innovation på arbetsmarknadsutbildningens område — nämligen vårt förslag om att i högre grad samordna tillgängliga resurser hos olika utbildningsanordnare i ett mer decentraliserat arrangemang. Vårt förslag går ut på att arbetsmarknadsutbildningen överförs till regionala bolag och att AMS där köper sitt behov av arbetsmarknadsutbildning. Vi beklagar att vi inte fått stöd för ett närmare studium av denna tanke. Beträffande den utbildning som bedrivs ser vi det som en nödvändighet att titta på de resursproblem som uppstår med den utbyggnad som parallellt sker hos skilda utbildningsorganisationer. En samverkan måste noga prövas. Som vi uppfattar det måste regeringen och utskottsmajoriteten bedöma framtiden mycket dystert med tanke på de medelsbehov som beräknas. Med utnyttjande av finansfullmakten planerar regeringen för 16,5 miljoner dagsverken under nästa år — något av ett rekord, som vi framhåller i reservation nr 29. Nog måste väl regeringen sätta någon tilltro till sin egen ekonomiska politik. Vi moderater kan inte godta denna satsning på konstlade arbeten och föreslår reducering av antalet dagsverken. Insatserna måste göras för att placera arbetslösa på den ordinarie arbetsmarknaden. Vad som föreslås för kommunala beredskapsarbeten kan vi inte följa. Vi säger nej till återinförandet av det statliga projekteringsbidraget. Reserven av projekt inom den kommunala sektorn behöver inte byggas ut. Det går inte att genom beredskapsarbeten hålla en alltför stor byggarbetskår i gång med arbetsmarknadspolitiska medel. Fru talman! Det stora antalet moderata reservationer till detta betänkande vittnar om vårt ringa förtroende för den arbetsmarknadspolitik regeringen vill föra. Antalet reservationer vittnar också om att vår politik utgör alternativet. Vi kan med beklagande konstatera att regeringen är oförmögen att avvika från en inslagen politisk väg som bevisligen i siffror månad efter månad visar sig inte framkomlig. Vi vill effektivisera, omfördela medel och pröva nya idéer. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som moderata ledamöter avgivit.

Fru talman! I mitt anförande kommer jag att uppehålla mig främst vid de två viktigaste inslagen i vår arbetsmarknadspolitik, nämligen arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsförmedlingen är det grundläggande instrumentet inom arbetsmarknadspolitiken. Det är genom förmedlingens insatser som arbetssökande och lediga platser kan möta varandra. Arbetsförmedlingen har under senare år ställts inför starkt ökade krav. Antalet arbetssökande har ökat mycket kraftigt under det att tillgången på lediga platser har varit otillräcklig. Samtidigt har det skett en viss minskning av personalen vid förmedlingarna, och detta har lett till att det på många håll har blivit problem med att svara upp med den service som förmedlingens kunder har rätt att kräva. Det är mot den bakgrunden som man inom arbetsmarknadsverket självt har tagit initiativ till en intern utredningsverksamhet, som syftar till att ta vara på alla möjligheter att effektivisera verksamheten. Ett serviceprogram har antagits av verkets styrelse efter samråd med personalen. Målsättningen är att ge en bättre service. Lediga platser skall tillsättas snabbare, och arbetssökande skall snabbare få jobb. Detta skall ske genom att de resurser som går till arbetsmarknadsverket så långt möjligt skall omfördelas till förmedlingsverksamheten. Parallellt med detta förtjänstfulla interna arbete håller AMS-kommittén på med att klarlägga verkets ansvarsområde och precisera huvuduppgifterna för detta. Även här är syftet att ge verket ökade möjligheter att koncentrera sina resurser på platsförmedlingen. De resurstillskott som skall komma arbetsförmedlingen till del nästa år ligger i det väsentliga på den tekniska sidan. Sedan slutet av 1970-talet pågår försök med att introducera ett dataterminalsystem inom arbetsförmedlingen. Särskilda modellförsök har pågått i Södermanland. Förmedlingen skall nu tilldelas 400 terminaler, vilket är gott och väl en fördubbling av nuvarande bestånd. Tanken är att varje arbetsförmedlare framdeles skall ha tillgång till en egen terminal. Däremot kan man inte tala om att arbetsmarknadsverket tilldelas några förstärkningar på personalsidan. Regeringen föreslår ett beloppsmässigt påslag med ca 23 milj.kr. till särskilda förmedlingsinsatser. Moderaterna motsätter sig att detta belopp anvisas. De anser, som det anförs i reservation 14, att verket inte behöver ytterligare förstärkningar, men att effektiviteten bör förbättras. Därigenom blir det möjligt, fortsätter reservanterna, att föra över 100 tjänster från AMS och från länsarbetsnämnderna till förmedlingarna. Vad reservanterna förbiser är att de 23 milj.kr. som regeringen föreslår ungefär motsvarar den anslagsminskning med 2 26 som sker genom att det s.k. huvudförslaget skall tillämpas även på arbetsmarknadsverket. Netto blir det alltså ingen förstärkning. Vänsterpartiet kommunisterna har en annan uppfattning och vill ha en anslagsförstärkning med 27 milj.kr. utöver regeringens förslag, så att varje distriktskontor kan tillföras två förmedlare, som särskilt skall ägna sig åt handikappade arbetssökande. Behovet av sådana insatser prövas f.n. av handikappkommittén, och utskottet tillstyrker därför inte detta krav. Moderaterna anvisar en väg av ett helt annat slag för att minska trycket på arbetsförmedlingarna. De vill avskaffa vad de kallar arbetsförmedlingsmonopolet. I detta uttryck ligger ett långt gående krav på att det skall bli tillåtet med privata arbetsförmedlingar. En sådan åtgärd står i strid med ILO konventioner och vår egen lagstiftnings förbud mot arbetsförmedling i förvärvssyfte. Risken är också uppenbar att en sådan åtgärd skulle gå ut över servicen till de svaga grupperna på arbetsmarknaden och minska förutsättningarna för samordnade arbetsmarknadspolitiska insatser. När det kommer till den gemensamma borgerliga reservationen har kravet tonats ned. Man nöjer sig med en begäran om utredning genom AMS-kommittén med syfte att se på alternativa förmedlingsformer enbart inom vissa specialområden, som kultursektorn och kontorsvikariatssektorn. Men detta är frågor som AMS-kommittén, enligt sitt uppdrag, redan har att pröva. Eftersom det nu inte är aktuellt att vidga den privata arbetsförmedlingen i den utsträckning som moderaterna ville i kommittémotionen, finns det heller inte anledning för utskottet att biträda moderaternas förslag om att flytta tillsynen över enskilda förmedlingar från AMS till arbetsmarknadsdepartementet. Det är f. ö. en ganska unik tanke att flytta en så typisk myndighetsuppgift som tillsyn över en viss verksamhet till departementsnivå. Strävandena har ju under flera år i stället varit att delegera uppgifter från regeringskansliet ned i administrationen. Självfallet kan utskottet inte heller tillmötesgå moderaternas förslag om att öppna möjligheten att införa en avgiftskrävande förmedlingsverksamhet för arbetslösa ungdomar, vilket är innebörden i reservation nr 17. Motionsledes har det framställts krav på att man skall avskaffa de till arbetsförmedlingen knutna distriktsarbetsnämnderna och byggarbetsnämnderna. Man har följt upp detta i en gemensam borgerlig reservation, nr 5, där man hänvisar till den pågående utredningsverksamheten. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionerna, och mot den bakgrunden yrkar jag avslag på reservationen. Moderaterna föreslår att lagstiftningen om platsanmälan skall avskaffas, och de vidhåller därmed konsekvent en linje som de har drivit genom åren. Utskottet vidhåller emellertid uppfattningen att åläggandet för arbetsgivarna att till arbetsförmedlingen anmäla i princip alla lediga platser har gett förmedlingen bättre möjligheter att med samordning av utbud och efterfrågan bedriva ett effektivt arbete och ge bättre service. Därför avstyrker utskottet med samma konsekvens moderaternas förslag på denna punkt. Elver Jonsson tog i sitt inlägg bl.a. upp den rapport som riksrevisionsverket publicerade häromdagen. Denna rapport har väckt en viss undran, men jag vill påpeka att den gäller endast fem kommuner och att riksrevisionsverket självt varnar för att se rapporten som representativ för verksamheten på arbetsförmedlingarna, där man nu med det nya serviceprogrammet satsar starkt på just förmedlingen av arbete. Fru talman! Jag går härefter över till arbetsmarknadsutbildningen. Låt mig erinra om att den från en blygsam början på 1950-talet har vuxit ut till ett av de viktigaste inslagen i arbetsmarknadspolitiken. Det är en utbildning som tjänar flera mål. Man brukar tala om utbildningens stabiliseringspolitiska, tillväxtpolitiska och fördelningspolitiska mål. Det stabiliseringspolitiska målet uppfylls genom att utbildningen under en lågkonjunktur bidrar till att hålla arbetslösheten nere och göra det möjligt att utnyttja en lågkonjunktur till utbildning. Det tillväxtpolitiska syftet är att tillgodose företagens behov av utbildad arbetskraft. Det fördelningspolitiska målet är att med utbildningsinsatser förbättra positionen på arbetsmarknaden för personer som där har en svag ställning på grund av otillräcklig utbildning. Men utbildningen skall också ge bättre beredskap för strukturförändringar på grund av den tekniska utvecklingen på olika områden. Samtidigt skall man behålla det gamla kravet att vid behov även kunna ge grundläggande yrkeskunskaper åt dem som inte har någon yrkesutbildning alls. Det hindrar i sin tur inte att arbetsmarknadsutbildningen även skall kunna göra insatser för långtidsutbildade och för friställda tjänstemän. Arbetsmarknadsutbildningen skall alltså kunna tillgodose en rad olika intressen och behov. Dessa kan vid en ytlig anblick förefalla motstridiga. Klart är därför att utbildningen måste kunna anpassas snabbt efter de skiftande behoven, både till omfattning och till innehåll. Grundläggande riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen drogs upp vid 1975 års riksdag. Därefter har gjorts en kartläggning av företagens utbildning, och den utredningsverksamheten följdes i sin tur av en ny utredning genom kommittén för arbetsmarknadsutbildning och företagsutbildning, KAFU. Kommitténs förslag presenteras i sina huvuddrag i budgetpropositionen. Det är inte fråga om några större förändringar i detta skede. Framför allt gäller det ändringar i reglerna om utbildning i företag. Skälet till att det ganska omfattande betänkandet från KAFU inte i större omfattning tagits uppi propositionen är att den viktigaste frågan har lämnats öppen, nämligen arbetsmarknadsutbildningens framtida organisation. Regeringen har ansett att KAFU:s arbete i denna del bör kompletteras, och den har uppdragit åt AMS att göra detta kompletterande utredningsarbete. Detta har överlämnats till regeringen, som avser att senare återkomma till riksdagen med förslag i frågorna om huvudmannaskap och organisatoriska former för arbetsmarknadsutbildningens fortsatta bedrivande. I detta senare skede kommer alltså att föreligga ett betydligt bredare underlag för att ta ställning till dessa mer grundläggande frågor än vad det gör i dag. Utskottets majoritet anser därför att riksdagen inte nu bör binda sig för vissa organisationsmodeller, såsom föreslås i reservationerna 21 och 22 från moderaterna resp. vänsterpartiet kommunisterna. När man senare skall ta upp den framtida organisationen för arbetsmarknadsutbildningen blir självfallet samordningen av resurserna inom arbetsmarknadsutbildningen med andra utbildningsresurser en av de betydelsefulla frågorna. Det gäller alltså en samordning med de resurser som finns inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskolor och folkbildningsförbunden samt med de resurser som kan erbjudas av särskilt de större företagen. Som framgår av de direktiv som regeringen i höstas gav till AMS, men också av den nyligen avlämnade propositionen om gymnasieskola i utveckling, är detta frågor som i hög grad uppmärksammats inom regeringen. Därför anser utskottsmajoriteten att det inte behövs ytterligare påminnelser om detta samordningsbehov från riksdagens sida, vilket har begärts av bl.a. moderaterna. Fru talman! Vi har i dag olika former för arbetsmarknadsutbildning som är förlagd till företag eller — som man också vill uttrycka saken — för utbildning av anställda. För dessa typer av arbetsmarknadsutbildning gäller olika regler och bidragsvillkor. Regeringen har här förordat att man går över till ett mer enhetligt bidragsoch regelsystem, vilket utskottet ansluter sig till. I sammanhanget tar utskottet upp två motioner om vuxenutbildning. Den ena är från vänsterpartiet kommunisterna och den andra från Kjell Nilsson m.fl. socialdemokrater. Motionerna har det gemensamma syftet att lågutbil dade personer skall ges ökade möjligheter att höja sin kunskapsstandard, så att de kan hävda sig bättre i ett samhälle med snabba förändringar på grund av den tekniska utvecklingen. Utskottet pekar här på vad som redan görs inom ramen för den allmänna vuxenutbildningen och inom den särskilda vuxenutbildning som arbetsmarknadsutbildningen utgör. Utskottet räknar med att ytterligare initiativ kommer att tas av regeringen bl.a. med anledning av dataeffektutredningens nyligen avlämnade betänkande. Fru talman! Arbetsmarknadsutbildningen är en vuxenutbildning. Därför gäller en åldersgräns vid 20 år. Från denna gräns kan emellertid göras en rad undantag. Reglerna för dessa är ganska krångliga. Det finns här ett problem, och det gäller inte bara ungdomarna utan även de vuxna deltagarna i arbetsmarknadsutbildningen. För att kunna fylla sitt syfte måste det studiesociala stödet vid arbetsmarknadsutbildningen, dvs. utbildningsbidragen, anpassas till den nivå som gäller för ersättningarna vid arbetslöshet. Man skall inte behöva förlora ekonomiskt på att gå på utbildning i stället för att passivt uppbära dagpenning från en arbetslöshetskassa. Men härav följer att utbildningsbidragen generellt sett är förmånligare än andra former av studiesocialt stöd. Det leder i sin tur till att man på arbetsförmedlingarna då och då möter personer som inte i egentlig mening är arbetssökande, utan visar sig vara ”utbildningssökande”, dvs. de söker utverka utbildningsbidrag till studier som de planerar att driva. Införandet av 20-årsgränsen är en av de åtgärder som har vidtagits för att hindra att det sker en överströmning av ungdomar från gymnasieskolan till arbetsmarknadsutbildningen på grund av skillnaderna i studiesocialt stöd. Regeringen föreslår att denna gräns skall behållas även i fortsättningen för deltagare som beviljas utbildningsbidrag för studier inom gymnasieskolan och det reguljära utbildningsväsendet i övrigt. Vissa dispensmöjligheter som i dag finns för att bevilja ungdomar under 20 år utbildningsbidrag inom gymnasieskolan försvinner. Å andra sidan föreslås en viss utvidgning när det gäller möjligheterna att bevilja ungdomar under 20 år utbildning vid de särskilda AMU-kurserna. F. n. gäller att man på dessa kurser kan ta in 18-19-åringar när de antingen uppbär kontant arbetsmarknadsstöd eller har varit anmälda som arbetssökande hos arbetsförmedlingen under minst en månad. Regeringens förslag innebär att sådana ungdomar skall så att säga direkt kunna beviljas utbildning på de särskilda kurserna. Fru talman! På denna punkt föreligger en reservation gemensam för moderaterna och centerpartiet. Den grundar sig på avslagsyrkanden i motioner från de båda partierna. Reservanterna visar sig nu gå emot regeringens förslag på ett mer nyanserat sätt än som har skett i motionerna. Även reservanterna kommer fram till att man inte kan ha en stel åldersgräns utan måste göra vissa hänsynstaganden. Att en ungdom i den ålder det här gäller direkt skall kunna anvisas en AMU-kurs, när det inte är möjligt med utbildning på gymnasieskolan, vill reservanterna dock inte acceptera. Vad reservanterna förbiser är, som framhålls av utskottsmajoriteten, att de unga i så fall kommer att anvisas arbete i ungdomslag. Det vore synd om så skulle ske i de fall en kompletterande utbildning på en AMU-kurs är ett bättre alternativ. Därför biträder utskottsmajoriteten regeringens förslag. Avslutningsvis behandlar utskottet frågan om arbetsmarknadsutbildningens dimensionering under nästa budgetår. Innevarande år är utbildningen planerad för en omslutning på ca 130 000 deltagare. Regeringen föreslår att man nästa budgetår går ned till 110 000 deltagare, med en reserv för ytterligare 10 000 deltagare, som ett minimum. Moderaterna anser att det räcker med en total omfattning av 100 000 deltagare. De hänvisar bl.a. till den förbättrade konjunktur som är på väg. Utskottet räknar med, liksom regeringen, att det även nästa budgetår behövs en ganska betydande utbildningsvolym och kan hänvisa till att volymen under den senaste konjukturuppgången, som inträffade budgetåret 1979/80, utgjorde 120 000 deltagare. Därför biträds regeringens beräkning av utbildningsoch anslagsbehovet. I sammanhanget tar utskottet upp en motion från vpk om avskaffandet av de lärarlösa lektioner som av besparingsskäl införts inom arbetsmarknadsutbildningen. Utskottet räknar med att frågorna om att säkerställa utbildningens kvalitet kommer att behöva övervägas särskilt när man prövar frågorna om utbildningens framtida organisation och föreslår därför inte något initiativ i detta sammanhang med anledning av vpk:s motion. Fru talman! I mitt anförande har jag huvudsakligen uppehållit mig vid de delar av betänkandet där det i de aktuella avsnitten föreligger reservationer. I övrigt hänvisar jag till vad som anförts av utskottet i betänkandet. Jag ber därmed att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna i de avsnitt som jag har behandlat i mitt anförande.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern föreslår i budgetpropositionen en utvidgning av möjligheterna för arbetslösa ungdomar i åldern 18-19 år att genomgå särskilda AMU-kurser, och detta har Erik Johansson berört i sitt anförande med anledning av vår reservation nr 25 i utskottets betänkande. Vi ser saken på det sättet, att om man vidgar dessa möjligheter, skulle det försvåra avgränsningen mot gymnasieskolan och mot den normala ungdomsutbildningen. Vi ser detta också som ett rättvisekrav gentemot de ungdomar som genomgår den ordinarie utbildningen, och därför är vi negativa till denna vidgade möjlighet. Men vi inser samtidigt att det finns vissa ungdomsgrupper som har svåra personliga, sociala eller ekonomiska problem. De bör även fortsättningsvis ha den här möjligheten. Låt mig så beröra ett par andra punkter som Erik Johansson tog upp i sitt anförande. Det gäller distriktsarbetsnämnderna och byggarbetsnämnderna. Vi reservanter har sagt ungefär detsamma som utskottsmajoriteten, nämligen att vi anser att det är viktigt att den försöksverksamhet som skall påbörjas när det gäller distriktsarbetsnämndernas ställning får fullföljas. Vi måste först se resultatet av denna verksamhet, innan vi vidtar ytterligare åtgärder. Jag tror att det är viktigt att man kan finna meningsfulla arbetsuppgifter för distriktsarbetsnämnderna. Om man inte kan finna meningsfulla arbetsupp gifter, kommer distriktsarbetsnämnderna inte att spela någon större roll i framtiden. Samma sak gäller byggarbetsnämnderna. En förändring har ju redan inträffat, och vi bör avvakta resultatet av denna, innan vi vidtar några andra åtgärder. Vi skall ju inte ha dessa institutioner för deras egen skull. Fyller de en funktion skall de naturligtvis finnas kvar, men gör de inte det bör de avvecklas.

Fru talman! Erik Johansson inledde med att säga att ett av de viktigaste instrumenten i arbetsmarknadspolitiken är just förmedlingsverksamheten. Det är alldeles riktigt. Ingen kan ju säkrare än Erik Johansson, med sin långa erfarenhet av förmedlingsverksamhet, påstå något sådant. Men jag hajade till då Erik Johansson nästan gjorde detta till en nyhet. Det är, enligt mitt sätt att se saken, att överdriva det hela. Naturligtvis skall vi satsa på förmedlingen. Det är riktigt. Men Erik Johansson gör misstaget i sin bedömning att han låter oss förstå att allting nog är ganska bra. Socialdemokraterna försöker nu tona ned den RRV-rappport som kom häromdagen. Det faktum att det enbart ingår fem kommuner i undersökningen bör ju inte i sig leda till att vi dömer ut den så här tidigt. Jag uppfattar rapporten närmast som en larmrapport. Vad skall vi annars säga när mer än hälften av de arbetssökande inte blev föremål för platsförmedlande åtgärder under hela den månad som undersökningen avsåg? 60 90 fick ju över huvud taget ingen anvisning på arbete. Det är allvarligt att den vanligaste utskrivningsorsaken var att den arbetssökande helt tappat kontakten med förmedlingen. Jag skulle vilja beteckna detta som en katastrof. Så dåligt var det inte på den tiden då Erik Johansson under tidigt 1950-tal tjänstgjorde som aspirant hemma i Alingsås. Då förmedlades det betydligt fler arbeten än nu, trots de ökade resurserna. Dagens situation måste anses som mycket otillfredsställande, varför det måste bli en förbättring. Med hänsyn härtill måste man beklaga att regeringen har begränsat AMS kommitténs uppgifter, särskilt med tanke på den stora kompetens som finns inom kommittén. Det må sedan vara den handlingskraftiga ordföranden, det dugliga sekretariatet eller de många engagerade förtroendemännen och partsföreträdarna, som säkerligen också Erik Johansson har stort förtroende för, som står för kompetensen. Därför måste jag fråga: Hur kan Erik Johansson förklara att utbytet av arbetsmarknadsverkets insatser rörande förmedlingen ändå är så dåligt? Vilka fördelar innebär det att ”avlöva” AMS-kommittén det ursprungliga uppdraget?
Fru talman! Erik Johansson försvarar rådande ordning. Det är tydligt att han är ytterst negativ till förändringar. Arbetsmarknadsverket får väl inte utsättas för någon som helst konkurrens. Varför ändå inte i rådande tider med pressad ekonomi följa våra förslag i några avseenden och befria arbetsförmedlarna från vissa verksamheter? Jag har ju framhållit att tillsynen över enskilda förmedlingar kan flyttas till departementet. Är inte det ett rimligt krav? Vi vill ha bort byggarbetsnämnder och distriktsarbetsnämnder. Det finns faktiskt uttalanden från folk i verksamheten som rekommenderar detta. Det finns ingen anledning att byråkratisera den verksamhet som har till uppgift att ge människor arbete. Vidare tycker jag att det var en liten, fin idé att ungdomarna själva skulle kunna svara för viss ungdomsförmedling. Vi har ju erfarenhet från många ungdomsprojekt, och de erfarenheterna bör tas till vara. Varför kan vi inte låta ungdomar svara för viss verksamhet, som finansieras genom avgifter? Jag tycker att Erik Johansson skall försöka bli litet modernare i sin uppfattning och inte enbart förkasta förslag, utan verkligen hjälpa till så att de blir prövade så vi får se vad de duger till.
Fru talman! Gemensamma för de tre senaste inläggen är synpunkterna angående frågan om omorganisationen och tilltron till förändringarna inom AMS organisation i den riktning som motionärerna har föreslagit. Vi är ingalunda motståndare till förändringar när det gäller arbetsmarknadsverkets organisation och arbetsuppgifter. Jag har i tidigare debatter haft tillfälle att understryka den saken och det bekräftas också av den utveckling som har skett inom verket. Verket har ständigt anpassats till utvecklingens krav och försökt att verkställa vad som har beslutats i riksdagen. Vi har haft en gemensam målsättning, men vägarna och medlen dit har måhända skiftat. Vi är betänksamma inför och motsätter oss en privat arbetsförmedling. Det talas om konkurrens och effektivitet och saker som man nu inte klarar av. I mitt inledningsanförande sade jag att privata arbetsförmedlingar skulle minska servicen till de svaga och utsatta grupperna. Jag tror inte heller att det med privata arbetsförmedlingar skulle ha varit möjligt — för att ta ett exempel — att genomföra den ekonomiska politik som vi genomförde när vi övertog regeringsansvaret 1982. Förutom devalveringen vidtog vi en rad ekonomiska och andra åtgärder för att avhjälpa arbetslösheten och få Sverige ur krisen. Vi satsade på arbetsmarknadspolitiken och på tidigareläggning av sysselsättningsobjekt. Vi förenade den ekonomiska politiken med näringspolitiken för att kunna samordna alla de åtgärder som skulle leda Sverige ur krisen. Vi menar att en privat arbetsförmedling inte har de förutsättningar som ett samhällsägt organ, AMS, har. I såväl AMS som i länsarbetsnämnderna och distriktsarbetsnämnderna ingår representanter för de olika intresseorganisationerna. Utvecklingen har visat att det är en garanti. Angående påståendet att jag skulle försöka vara litet modernare, så har jag redan visat att jag är det. Distriktsarbetsnämnder och byggarbetsnämnder har redan visat sig fylla en viktig funktion i samhället när det gäller att nå de politiskt uppsatta målen. Som Arne Fransson sade har det skett en viss anpassning och en del försöksverksamhet i detta avseende.
Fru talman! Erik Johansson säger att han inte är motståndare till förändring och det låter hugnesamt. Jag känner mig dock inte lugnare efter den byråkratiska lovsång som han ändå stämmer upp och därmed låter förstå att allting är bra. Uppräkningen av de förändringar som skedde på det ekonomiskt-politiska området finns det också anledning att ha invändningar emot, och jag har berört det i tidigare inlägg och skall därför inte upprepa mig. Devalveringen hade två sidor. Den positiva sidan var att den främjar exporten och våra möjligheter att sälja till andra länder. Men den negativa sidan var att den fick betalas med den köpkraftsförsvagning som alla människor råkade ut för — inte minst drabbades personer med stor försörjningsbörda eller låg inkomst. I mitt inlägg tog jag upp vådan av att göra så många tidigareläggningar i en högkonjunktur. Vad återstår att göra då vi verkligen behöver tidigarelägga, nämligen i en lågkonjunktur? Jag tror att vi kan räkna med att den kan komma. Jag skallinte höja RRV-rapporten till skyarna — jag har inte hunnit studera den tillräckligt än. Den måste i varje fall betraktas som en larmrapport. Iakttagelsen man gör i fem kommuner under en månads studie är ju att det mesta har gått mycket snett. Detta måste leda till att man både inom verket och inom regeringen samt vi här i riksdagen tar allvarligt på de förändringar som måste ske. Att förändra är inte detsamma som att rasera — det är att göra en tidigare god sak betydligt bättre.
Fru talman! Erik Johansson sade att distriktsarbetsnämnderna har fyllt en stor uppgift under de år som vi har haft distriktsarbetsnämnder. Det tror jag är en sanning med rätt stora modifikationer. Om man lyssnar till de ledamöter som sitter i distriktsarbetsnämnderna, får man den uppfattningen att de i mycket stor utsträckning endast erhåller information. Det ses som en stor brist att man där inte har några möjligheter att fatta beslut. Därför tror jagatt det är viktigt att man inom den försöksverksamhet som nu skall startas på olika sätt finner former för ett ökat beslutsfattande. Efter en utvärdering av försöksverksamheten tror jag att det finns all anledning att ta ställning till huruvida distriktsarbetsnämnderna skall finnas kvar i framtiden eller inte. När det slutligen, fru talman, gäller arbetsförmedlingarnas framtida roll, framgår det av den reservation vi har avgett till betänkandet att det kan finnas frågor som kan lösas på annat sätt än genom de arbetsförmedlingar vi har i dag. Vi har nämnt kultursektorn och kontorsservicesektorn. Det finns alltså, enligt vår uppfattning, anledning för AMS-kommittén att studera de här sakerna närmare. Jag tror att vi alla är överens om att vi självfallet skall utnyttja arbetsförmedlingarna till det som de är bäst på. Det har ju också skett en förändring så till vida att man i ökad utsträckning nu från arbetsförmedlingarnas sida gör företagsbesök. Det tror jag är till glädje och nytta för både arbetsgivare och arbetssökande.
Fru talman! Låt mig först till Elver Jonsson säga, när han uttrycker ängslan och oro över den byråkrati som tycks vara rådande enligt rapporten från riksförsäkringsverket, att jag tidigare har strukit under att det endast gällde fem kommuner. Verket självt varnar för att dra överdrivna slutsatser av detta och hänvisar till det nya serviceprogrammet, som med stor ambition har utarbetats av AMS och som är förankrat hos personalen. Programmet har som en klar målsättning att minska byråkratin och att höja effektiviteten. Elver Jonsson talade om att främja exporten osv. Det har, som sagts tidigare i debatten, lett till ökade vinster för företagen. Vi har nu anledning att med förväntan se fram emot hur företagarna kommer att disponera dessa vinster. Vår förhoppning är att de disponeras till investeringar som skapar ökad sysselsättning och utveckling av industrin. Jag vill också rent allmänt säga att det finns farhågor för att effektiviteten inom AMS inte räcker till. Jag frågar mig: Varför vill ni då begränsa resurserna till arbetsmarknadsverket? Arbetsmarknadsverket motiverar i sina anslagsframställningar vad pengarna skall användas till, nämligen till just de områden för vilka ni uttrycker bekymmer att man inte skall lyckas. Det skulle behövas mer, och det är då inte logiskt att skära ned och yrka på mindre anslag. När det sedan gäller distriktsarbetsnämnderna och byggarbetsnämnderna råder inga delade meningar. Vi hyser samma förhoppningar när det gäller AMS-kommittén, som har att granska de här uppgifterna. När den rapporten föreligger får vi anledning att återkomma till frågan. Ur vårt partis synvinkel framstår den arbetsmarknadspolitiska målsättningen som klar. Vi är beredda att göra insatser. Vi hänvisar till dem vi har gjort, och vi kommer även i fortsättningen att göra insatser.

Fru talman! Centerpartiet vill återigen understryka den långsiktigt positiva betydelsen av att ungdomar alltid erbjuds utbildning och arbete och inte bidrag. När det gäller ungdomslagen har vi inom centern i motioner och tidigare anföranden i kammaren preciserat centerns åsikter. Jag skall därför inte i dag upprepa vad som tidigare sagts utan förutsätter att den av riksdagen beställda utvärderingen samt beställt nytt förslag skall tillgodose våra önskemål. Vi förutsätter också att de preciseringar utskottet nu gör när det gäller enskilda arbetsplatser skall få ett omedelbart genomslag ute på arbetsförmedlingar och i kommuner. Det måste bli en självklarhet att man i en positiv anda placerar unga människor ute i småföretagen — att man utan byråkratiskt krångel lyssnar på önkemålen från unga om att få arbeta i privata småföretag — och att de lokala arbetsförmedlingarna tillsammans med kommunerna får hantera frågorna i nära samarbete med de närmast berörda. Många ungdomar funderar på att starta eget. Nyföretagandet är en av 1980-talets viktigaste frågor. Ungdomsföretagande kräver utbildning samt stöd från erfarna människor. Enligt centerns mening är det nödvändigt att utvecklingsfonderna — som finns i varje län och som dagligen arbetar med småföretagsproblem — får i uppgift att speciellt arbeta med ungdom och nyföretagande. Centern förutsätter att arbetsmarknadsministern tillsammans med industriministern återkommer till riksdagen i denna fråga och att det då finns ett ordentligt anslag att fördela till utvecklingsfonderna samt att fonderna utan en mängd byråkratiska regler får stor frihet att efter lokala förutsättningar få i gång ett nyföretagande bland ungdomar. Många har med anledning av motionen hört av sig till mig och påpekat att ett obyråkratiskt anslag till utvecklingsfonderna skulle kunna göra stor nytta när det gäller att få fart på ungdomars nyföretagande. Avslutningsvis vill jag beröra Demografiska databasens filialer i Pajala, Jokkmokk och Jörn. Det behöver egentligen inte sägas — men de arbetstillfällen som de tre registreringscentralerna ger är också av värde för olika slags forskning, för undervisning samt för arkivändamål. Centern anser därför att det nu är dags att verksamheten övergår från att vara beredskapsarbete till att bli fasta arbeten i forskningens, utbildningens och ”arkiveringens” tjänst. Västerbotten besöktes i höstas av 70-talet socialdemokratiska riksdagsledamöter, som uttalade sig i olika frågor. I ett stort uppslaget uttalande i ortspressen framhölls att när de nu hade sett och förstått det viktiga arbete som utfördes vid Jörncentralen, skulle de se till att jobben blev fasta. Enligt regeringens förslag verkar det löftet i dag vara rätt avlägset. Centern och folkpartiet anser att jobben vid de tre centralerna snarast bör bli fasta arbetstillfällen. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga centerreservationer.

Fru talman! När vi beslöt om att införa lagen om ungdomslag den 19 december i fjol, skedde det efter en extra kompromissomgång. Trots att man brukar säga att kompromisser aldrig är bra, olev lagen inte sämre efter den breda överenskommelse som kunde träffas mellan de fyra partierna: socialdemokraterna, folkpartiet, centern och moderaterna. Jag anser i det här fallet att det kanske t.o.m. var en fördel, inte minst därför att lagen därigenom fick ett positivt genomslag ute i kommuner och landsting. Förändringarna var framför allt bra därigenom att lagen kom att omfatta också kommunala bolag som möjliga arbetsplatser, att förståndshandikappade ungdomar i åldern 20-25 år också kom att omfattas av lagen samt att man skulle stimulera kommunerna till att verka för att arbete i ungdomslag skulle kunna varvas med utbildning. Man beslöt om ett speciellt stimulansbidrag på 20 kr. per dag och ungdom för att bidra till kommunernas utbildningskostna der. Detta innebär att arbetstiden kan utsträckas närmare de 8 timmar som för flertalet betraktas som ordinarie tid på arbetsmarknaden. Dessutom innebar kompromissen att enskilda arbetsgivare i vissa fall kunde komma i fråga för ungdomslag. Jag citerar vad utskottet då sade och som blev riksdagens beslut. ”Utskottet anser att det kan finnas andra avgränsade arbetsuppgifter hos enskilda arbetsgivare som kan vara lämpliga för de ungdomar som ingår i ett ungdomslag. Det förutsätts då att dessa arbetsuppgifter inte skulle komma att utföras utan ungdomslagens medverkan och att andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte är lämpligare. När det uppstår fråga om en sådan vidgning av arbetsområdet bör samma ordning tillämpas för handläggningen som gäller för enskilda beredskapsarbeten.” Fru talman! Jag har velat klargöra vad utskottet och sedermera också kammaren beslöt i december 1983 för att inga missförstånd skall råda om beslutet. Jag vill dessutom yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 21 i de delar som berör ungdomsfrågor och avslag på alla motioner och reservationer som berör dessa ungdomsavsnitt. Låt mig innan jag går in och kommenterar reservationerna säga något kort om de synnerligen goda resultat som uppnåtts under de tre månader som de senast införda arbetsmarknadspolitiska instrumenten har fungerat. Fram till den 1 april, alltså efter tre månader, har 28 600 ungdomar placerats i ungdomslag, en ökning sista månaden med 4 000 platser. I mitten av februari var 1 700 ungdomar i åldrarna 18-19 år placerade med hjälp av rekryteringsstödet. Av dem som placerats i näringslivet med detta stöd var t.ex. i Värmlands län 30 26 ungdomar och i Kalmar län 34 2 ungdomar. I Stockholm hade vid samma tidpunkt 65 ungdomar fått fasta jobb, och jag vågar lova att det är betydligt flera i dag. Detta är väl ett synnerligen gott resultat, som jag tror ingen av oss kunde ana, när vi debatterade dessa frågor strax före jul, och som jag tror vi skall tänka på litet till mans, då vi i dag åter diskuterar dessa frågor. Tyvärr har Bengt Wittbom lämnat lokalen, men hans partikamrat Håkan Stjernlöf kan kanske ta åt sig litet av det jag nu tänker säga. Bengt Wittbom och hans parti går till våldsamt angrepp mot allt och alla, inte minst ungdomslagen. Men moderaterna var ett av de partier som var med om att träffa denna överenskommelse. Det är då litet konstigt att man nu skall få höra så stark kritik som moderaterna genom Bengt Wittbom i dag har fört fram. Bengt Wittbom anklagade också oss för passivitet när det gäller ungdomsarbetslösheten. Vi har dock under dessa 1,5 år infört ungdomsarbetsplatser, som innebär att alla unga i åldern 16-17 år har möjlighet till ett arbete. Vi har fortsatt när det gäller 18-19-åringar och sett till att även de kan få ett arbete genom lagen om ungdomslag. Man kan jämföra detta med den borgerliga politiken under de föregående åren. Den ledde i bästa fall till positiva uttalanden om att minska ungdomsarbetslösheten. Det var väl att de borgerliga partierna, när vi sedan trädde till, ville hjälpa oss att minska ungdomsarbetslösheten — och kanske i vissa Jag menar att moderaterna — och kanske framför allt Bengt Wittbom — i detta fall saknar förankring i verkligheten. Det gäller inte minst ungdomsfrågorna. Så vill jag göra några kommentarer till de reservationer som är fogade till betänkande 21 om ungdomsfrågorna. Låt mig börja med de moderata reservationerna och från början slå fast två saker. Den första är att vi socialdemokrater håller den överenskommelse som träffades före jul. Den andra är att ungdomslagen bara är aktuella när alla andra arbetsmarknadspolitiska insatser har prövats. Då det gäller reservationerna 1 och 7 tror jag att det jag har nämnt är tillräckligt. I samband med lärlingsutbildning eller yrkesutbildning vill jag påminna om att det i första hand är utbildningsutskottet som handlägger dessa frågor och att moderaterna får återkomma när kammaren har att behandla detta avsnitt. Men låt mig redan nu framhålla två saker. Den första är att de platser som står till förfogande för yrkesutbildning aldrig har utnyttjats fullt ut. Den andra är att det trots detta inte är fråga om att minska antalet platser utan snarare att ge möjlighet till ytterligare platser — detta efter vad jag erfarit av representanter för utbildningsutskottet. I reservationerna 3 och 10 tar moderaterna upp ett av sina favoritämnen: sänk ungdomslönerna så löser man problemen med ungdomsarbetslösheten. Man funderar bara på vilken som skall bli nästa grupp, som skall sänka lönen för att minska arbetslösheten. Är det de äldre löntagarna eller möjligen de handikappade? Jag anser att parterna på arbetsmarknaden är de som skall lösa dessa frågor och att avtalsenlig lön skall utgå till alla som finns på denna arbetsmarknad. Jag menar också att det är viktigt och en klar fördel att det finns starka organisationer som kan ta till vara de intressen som de olika grupperna av anställda har på sin arbetsplats. I reservation 13 tar moderaterna upp stödet till ungdomsföretagande. Enligt min mening hör dessa frågor inte direkt hemma bland arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men trots detta har två viktiga tillägg skapats genom de beslut som vi fattade i december. Dels kan man få bidrag för att starta eget med 600 kr. per vecka i stället för lön, om man arbetat i ungdomslag, dels finns det möjlighet att få Starta eget-kurser på AMU-centra. Detta nämner f. ö. moderaterna själva i sin reservation. I övrigt vill jag i detta sammanhang påpeka att ytterligare argument och flera satsningar inom Starta egetverksamhet återfinns på s. 51 och 52 i betänkande 21. Reservation 13 bör därför avslås. När det gäller reservation 17 kan kort sägas att ungdomarna självfallet får hjälpa sina kamrater att finna lämpliga arbetstillfällen. Det innebär dock inte att de skall ha betalt för dessa tjänster. Insatserna för ungdomarna skall självfallet göras i nära samarbete med arbetsförmedlingarna. Någon lagändring behövs således inte. Några ord också om de moderata reservationerna 36 och 48. I dessa vill man dels halvera antalet dagsverken för rekryteringsplatser och enskilda beredskapsarbeten, dels halvera anslaget till ungdomslagsverksamheten under budgetåret 1984/85. Argumentet för dessa reduceringar är bl.a. att ungdomslagen inte kommer att få det genomslag som man har trott från början. Redan de siffror jag tidigare har nämnt är naturligtvis svar på den frågan. Jag hoppas verkligen att moderaterna blir isolerade på sin högerkant i vad gäller dessa båda reservationer. Framför allt hoppas jag att landets ungdomar genomskådar den moderata politiken. Har man lovat alla ungdomar i åldersgruppen 18-19 år åtminstone en plats i ungdomslag, skall man naturligtvis se till att anslagen räcker till dem alla.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 När det sedan gäller reservation 9 av centeroch folkpartister beträffande kartläggning av den framtida arbetsmarknaden för ungdomar vill jag peka dels på de omfattande åtgärder i ämnet som redovisas på s. 42i betänkandet, dels på den utvärdering av ungdomslagen som bestämdes av riksdagen vid det förra beslutstillfället. Detta beslut har f. ö. följts upp av arbetsmarknadsministern med en beställning om utvärdering till AMS, skolöverstyrelsen och delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning, EFA. Så över till vpk:s reservationer och motioner. I reservation 8, som bygger på motion 1049, kräver vpk en ungdomsgaranti, som skulle innebära att företag skulle garantera anställningar i proportion till arbetsstyrkan. Jag tror inte att man skapar meningsfulla arbetsuppgifter på det sättet. Jag vill dessutom påminna om utvärderingen, som bl.a. kommer att ta upp frågorna om placering av ungdomar i den enskilda sektorn. När det gäller reservation 11 kan tilläggas att det också är frågor som kommer att tas upp i utvärderingen, då inte minst arbetstidens längd. Om studierna kan man säga, att den gjorda överenskommelsen innebär att det utgår statsbidrag för administrationskostnader i samband med att man — dvs. kommunerna och landstingskommunerna — anordnar studier och därmed förlänger arbetsdagen för dem som arbetar i ungdomslag. I motion 877 och reservation 11 tar vpk upp frågan om att Värmlands län skulle bli föremål för utvidgad verksamhet med ungdomslag. Jag menar att det är omöjligt att ta ut ett län för sådana extra åtgärder, men jag vill understryka att kommunerna kan ta egna initiativ som innebär utbildning utöver de fyra timmarna i ungdomslag. I samband med reservation 12 från vpk vill jag sammanfattningsvis konstatera, att ungdomslagen har kommit till för att ge ungdomarna i åldern 18-19 år en chans på arbetsmarknaden när andra åtgärder inte lyckas. Kontantlinjen ersätts alltså med arbetslinjen. Utskottet understryker också att ungdomslagen är ett nytt arbetsmarknadspolitiskt instrument och att man därför skall göra en utvärdering efter det första verksamhetsåret. Det kan nog redan nu sägas att de resultat som redan uppnåtts är mycket goda. Att 28 600 ungdomar i Sverige fått minst halvdagsjobb är en stor framgång, inte minst för dem som fram till det senaste årsskiftet bara haft arbetslöshet att se fram emot. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande 21 i de delar som berör ungdomsfrågor.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten vidare, men efter Bo Nilssons anförande är jag faktiskt tvingad att göra det. Bo Nilsson talar om en verklighet och en historia som är en helt annan än den alla vi andra och framför allt alla ungdomar i Sverige har upplevt. Det är ändå så, Bo Nilsson, att ungdomsarbetslösheten har vuxit trendmässigt sedan början av 1960-talet. Vi har försökt i stort sett allt vad gäller konstlade insatser för att hjälpa ungdomarna. Inget har hjälpt. Då måste vi nog ge oss på grundorsakerna, och det är löner, yrkesutbildningssystem och lagstiftning. Bo Nilssons och socialdemokraternas förnekande av att grundorsakerna ligger här förhindrar i själva verket en möjlighet att nå den vändpunkt som Anna-Greta Leijon talade om i Södertälje under helgen. Vi kommer att fortsätta att slåss för vår uppfattning, och jag är alldeles övertygad om att vi och ungdomarna kommer att nå framgång. Vem skall lönen sänkas för nästa gång? frågar Bo Nilsson. Lönernas betydelse för utvecklingen på arbetsmarknaden belyses just nu i den pågående avtalsrörelsen. Det står alldeles klart att för höga löneuttag skapar arbetslöshet — det har Kjell-Olof Feldt också klart för sig. I Stockholms Tidningen i dag finns det uppgifter om att regeringen förbereder en tvångslag för att ingripa i avtalsrörelsen. Vad är det, Bo Nilsson, annat än att tvångsvägen få fram ett löneläge som inte skapar för hög arbetslöshet? Bo Nilsson har inte läst tidningen i dag, förstår jag, vare sig Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Riksrevisionsverkets undersökning av arbetsförmedlingarnas sätt att fungera finns beskriven på ett målande sätt i båda dessa tidningar. Det är skälet till att vi vill försöka alla till buds stående medel för att snabbt få en bättre fungerande arbetsförmedling. Det gäller bl.a. att ge de ungdomar som jobbar i de fria projekten chansen att använda sina fördelar i det här sammanhanget för att hjälpa sig och sina kamrater att få jobb. Om sedan arbetsgivarna som söker ungdomar är beredda att betala en slant för detta, må det väl vara värt det. Sedan helt kort om anslagen till rekryteringsstöd och ungdomslag. Vi tror inte att rekryteringsstödet kommer att få den omfattning som regeringen har bedömt. När det gäller ungdomslagen utgår i vårt alternativ inga sociala kostnader, och det reducerar direkt utgifterna. Dessutom vill vi tillämpa ungdomslagen på ett annat sätt. Vi vill inte blåsa in varenda 18 eller 19-åring som sticker in näsan på arbetsförmedlingen i ungdomslag. Vi vill följa överenskommelsen och ha det som en sistahandsåtgärd.

Fru talman! Bara några ord till Bengt Wittbom. Han säger att jag tydligen inte har läst tidningarna i dag. Det har jag kanske inte hunnit med ordentligt, eftersom jag har suttit här och lyssnat på debatten. Men jag läste dem i går, och då hade Dagens Nyheter en mycket stor artikel om ungdomslagen och de positiva effekter som den haft för alla de tusentals ungdomar som jag berättade om. Så Bengt Wittbom kanske inte läste tidningarna i går. När det gäller anslaget må det vara hänt att det Bengt Wittbom säger om de sociala kostnaderna förändrar storleksordningen, men i princip är det ändå rätt som jag säger, nämligen att moderaterna vill reducera anslaget till dessa båda åtgärder. Därmed kommer färre ungdomar att omfattas av åtgärderna och därmed blir också fler ungdomar arbetslösa. Jag tycker att det är synnerligen cyniskt att ni nu börjar skära i det anslag som vi bestämde oss för tillsammans för tre månader sedan. När det gäller ungdomarna i den enskilda sektorn vill jag säga att jag har läst SAF-tidningen, som borde vara Bengt Wittboms livoch husorgan. Där säger man: Vi tar det med ro. Vi jobbar med de åtgärder som vi anser vara bäst för tillfället. Tydligen har det inte varit rätt insatser just nu med ungdomslagen. Därför har det enskilda näringslivet också här hamnat i bakvatten. Men förhoppningsvis — jag har kontrollerat med AMS — börjar det nu bli en positiv inställning från det enskilda näringslivet, och då kanske det också kommer att bli några fler ungdomar inom den sektorn. Jag har här en artikel av SHIO:s studiesekreterare. Han säger att moderata samlingspartiets rapport I lära för arbete torde bygga på en övertro på företagens intresse att påta sig ett väsentligt större ansvar för yrkesutbildningen än man har i dag. Jag tycker att detta borde vara sådant som Bengt Wittbom normalt skulle ha lyssnat till, och jag förstår inte varför han driver den här frågan om den enskilda sektorn så hårt som han ändå gör.

Fru talman! Jag skulle rekommendera Bo Nilsson att gå upp litet tidigare på morgonen. Det hade nog varit bra att ha läst referatet i RRV-rapporten innan Bo Nilsson gick in i den här debatten. Sedan vet jag inte riktigt vad det är Bo Nilsson talar om egentligen. Det är väl ungdomslag och lärlingsutbildning, och allt på en gång såvitt jag kan förstå. När det gäller ungdomslagen: Det räcker ju att ha tittat på Rapportinslaget i går om flickan i Hälsingland, som enligt arbetsmarknadsmyndigheternas sätt att uppfatta ungdomslagen skall åka buss två och en halv mil tur och retur varje dag och jobba i det kommunala ungdomslaget i den offentliga sektorn i stället för att jobba sina fyra timmar på gården bredvid, i jordbruket. Hon tänker sig dessutom en framtid i jordbruket. Och vi har fler exempel. Vi skall skicka över en lista till arbetsmarknadsministern, så kan hon personligen ingripa, som hon lovade i går, och rätta till det här — och det tycker vi är bra. Lärlingsutbildningen sedan, Bo Nilsson! Vi är beredda att ta diskussionen med näringslivet om detta. Vi har också märkt att det inte är någon ”jätteentusiasm” från näringslivets sida. Men vi utgår inte från att näringslivet och företagen alltid har rätt i vad de säger, utan vi utgår från våra egna analyser och de internationella erfarenheter som finns. Vi är övertygade om att det här är rätt väg, och vi är också övertygade om att i en situation där statsmakten bestämmer sig för att lärlingsutbildning skall vara en väsentligt större del av yrkesutbildningssystemet, där statsmakten är beredd att betala för sig och där statsmakten stöttar företag, kommer reaktionen att vara en annan. Så gällde det SAF-tidningen. Ja, detta har Anna-Greta Leijon och jag talat om tidigare. Det är klart att näringslivet inte är särskilt intresserat. Näringslivet har väl inte fått ett papper med information om ungdomslagen. Det gick ju bara till offentliga arbetsgivare, och det stod ju bara om offentliga arbetsgivare i början. Man har gjort allt för att få det att framstå som om det bara är offentliga arbetsgivare det gäller. Men vi vet också av erfarenhet, Bo Nilsson, att det finns en mängd små och medelstora företag som faktiskt, trots att det innebär problem och besvär för dem, är beredda att ställa upp för att hjälpa de arbetslösa ungdomarna och ta emot dem i ungdomslagsform. Dessa företag får ingen chans — eller mycket liten chans. Jag tycker att Bo Nilsson skulle koncentrera en del av sin energi på att övertyga arbetsmarknadsministern om att här går det inte att sitta med armarna i kors och vänta på att AMS skall få ur sig den information som är nödvändig för att detta skall fungera. Här är det bråttom. För vi kan väl vara överens om, Bo Nilsson, att inte skall vi göra tiotusentals 18-19-åringar till halvtidsanställda kommunalarbetare. Inom den offentliga sektorn kommer de ju inte att få några jobb, för den skall inte öka — det säger t.o.m. Bo Nilssons egen finansminister herr Feldt.
Fru talman! Bengt Wittbom säger här att jag tar upp allt i en klump. Det är juinte så konstigt. Jag försökte besvara de frågor som Bengt Wittbom ställde i sin replik, och då blir det kanske så här rörigt. Jag vet inte om det beror på honom eller på mig. När det gäller riksrevisionsverkets rapport är det ju sagt från början att den rapporten är otillräcklig, att man inte kan fästa hundraprocentig vikt vid den. Jag tycker också att vi borde kunna vara överens om det. Nu har man tydligen i går i TV visat en flicka, och jag utgår då ifrån att det kanske har begåtts ett och annat misstag när det gäller de 28 600 ungdomar som ändå har fått jobb på halvtid under de här tre månaderna. Det finns naturligtvis ingen lag som är så fullkomlig att det inte kan begås fel och misstag. Det gäller självfallet också här. Bengt Wittbom sade att arbetsgivarna på den enskilda sektorn sannolikt inte hade fått ett enda papper om ungdomslagen. Jag vill erinra om att Arbetsgivareföreningen är företrädd i AMS styrelse och naturligtvis är väl informerad om möjligheterna att placera ungdomarna också på enskilda arbetsplatser. Men förmodligen har Arbetsgivareföreningen bestämt sig för att ligga lågt i frågan och inte gå ut och informera sina medlemmar. Det tror jag att den tidigare nämnda artikeln i SAF-tidningen visar. Den artikeln är nog relevant i detta sammanhang. Bengt Wittbom sade till slut att han och jag borde kunna vara överens om att ungdomarna inte skall vara halvtidsanställda kommunalarbetare under någon längre tid. Jag menar att det är bättre att ungdomarna är kommunalanställda på halvtid än att man, enligt moderat politik, skär ned anslaget till denna verksamhet och ungdomarna därmed åter blir arbetslösa. En sådan politik kan åtminstone jag aldrig ställa mig bakom — och jag tror inte heller att mitt parti kan göra det.

Fru talman! Jag tyckte jag hörde Bo Nilsson säga att ungdomsplatserna infördes av socialdemokraterna. Jag vill bara korrigera historieskrivningen. Det var faktiskt av den förra regeringen, på mitt förslag. Men när det förslaget kom till riksdagen var inte Bo Nilsson riksdagsman, så han nåddes kanske bara av det egna partiets information, som måhända var något förvrängd på den punkten. Fru talman! Allting är relativt här i livet, så också debatten om och synen på arbetslöshet. För ett par år sedan förde socialdemokraterna — då i opposition — ett förfärligt liv om att den dåvarande budgetministern sagt att regeringen skulle försöka hålla arbetslösheten under 3 76. Nu framställer samma socialdemokrater det som ett mycket ambitiöst mål att komma ned till 3 90. Det som då var en katastrofalt hög arbetslöshet har nu blivit ett eftersträvansvärt mål. Detta är allvarligt av två skäl. För det första lär detta exempel oss hur socialdemokraterna tillämpar en uppsättning av normer och principer i opposition och en annan uppsättning när de sitter i regeringsställning. Vi har sett prov på det ett otal gånger. Så har de behandlat pensionärerna, familjepolitiken, arbetslöshetsförsäkringen, skolpolitiken, kommunernas ekonomi etc. På punkt efter punkt går det igen. Socialdemokraterna säger en sak i opposition och en annan sak i regeringsställning. För det andra lär oss socialdemokraternas ändrade syn på arbetslöshet att acceptansen när det gäller hög arbetslöshet har ökat. När den öppna arbetslösheten sjönk från ungefär 160 000 personer i januari till ca 140 000 i februari i år upphävdes nära nog glädjetjut. Men 140 000 arbetslösa betraktades för bara ett par år sedan som en katastrof, och det var då en rekordsiffra. Nu framställs den nivån som anmärkningsvärt låg. Det betyder inte att det har blivit lättare att vara arbetslös, snarare tvärtom. Dels är det nu fler som är arbetslösa än för ett par år sedan, dels har de som nu är arbetslösa varit det under en längre tid. Alla lever vi på hoppet. Det gör inte minst regeringen när det gäller arbetslöshetsbekämpningen. Men den som gått arbetslös ett halvår eller mer får det allt svårare att hålla hoppets låga brinnande. Arbetslöshetens börda och vånda blir inte lättare för att arbetslösheten i den allmänna debatten tynat bort som hett politiskt ämne. Tvärtom har de arbetslösa anledning att oroas för det. När det politiska trycket minskar slappnar regeringen medvetet eller omedvetet av i sina ansträngningar. Den nuvarande regeringen har satsat hårt på att kortsiktigt skjuta problemen framför sig. Ungdomslagen och den väldiga ökningen av beredskapsarbeten kan vara bra för stunden, men de måste sättas in i en mer varaktig lösning om de skall fungera. Därför vill jag ställa ett par frågor till arbetsmarknadsministern. Vad avser fru Leijon göra för att hjälpa ungdomarna från ungdomslagen ut i ett varaktigt arbete? Bara en bråkdel av ungdomarna i ungdomslagen har placerats i näringslivet, trots riksdagens uttalande om den saken. De flesta som nu har tillfälliga jobb inom den offentliga sektorn kan inte få stanna där — det har stat och kommuner inte pengar till. Regeringens egna ekonomer i långtidsutredningen säger att den offentliga sektorns expansion inte får överskrida 0,5 Jo. Det är något annat än de 2 20 som Anna-Greta Leijon lovat och byggt sina luftslott på. Hur skall då ungdomarna komma över till jobb i näringslivet, den del av ekonomin som måste expandera för att räta upp svensk ekonomi? Den väg som jag och andra har diskuterat med arbetsmarknadsministern tidigare är att förmå parterna främst i näringslivet att förhandla fram fler ungdomsavtal. Kommer regeringen att försöka sig på det, eller är relationerna till fackliga organisationer nu så ansträngda att det inte längre lönar sig? Den andra frågan jag vill ställa gäller bristen på yrkesarbetare och tekniker. Det är en brist som snabbt ökar och som riskerar att bli svenskt näringslivs akilleshäl. Hur avser regeringen att stimulera till vidareutbildning för att häva bristen på tekniker och yrkesarbetare? Avgörande för arbetslöshetsnivån på längre sikt är emellertid löneutvecklingen. Ingen enskild faktor är så betydelsefull som löneutvecklingen. Det är, enkelt uttryckt, vid förhandlingsbordet som den framtida nivån på arbetslösheten i stor utsträckning bestäms. Sverige kan och skall fortsätta att vara ett höglöneland, men vi kan inte rusa fram fortare än produktivitet och möjligheter att ställa om produktionen, vinna nya marknader, utbilda och omskola folk medger. Gör vi det blir det obevekligen arbetslöshet. Det vet och förstår de fackliga organisationerna, men vilken hjälp får de av regeringen för att klara sin svåra uppgift? Efter en våldsam devalvering, höjda skatter och uteblivna besparingar var läget inför avtalsrörelsen minst sagt svårhanterat för parterna. Det underlättades inte av regeringens tal om en ram, som redan från början var alltför stort tilltagen. Ingen facklig förhandlare kunde ju komma och för sina medlemmar redovisa avtal som låg ens en tiondel under denna ram. Tvärtom kunde man räkna ut att avtalen skulle komma att ligga högre. Nu har regeringen uppenbarligen tappat greppet om avtalsrörelsens utveckling och väljer att skylla på arbetsgivarna på den privata sidan. Det dåliga humör som regeringen däri demonstrerar föranleds nog av att man är medveten om de egna misstagen. De många skattehöjningarna under 1982 och 1983 har försatt regeringen och nationen i en mycket svår situation. Nu överväger regeringen uppenbarligen att nära nog i panik gripa till kraftiga korrektiv. I dagens nummer av Stockholms-Tidningen kan man läsa att regeringen överväger tvångslagar mot facket. Riksdagen har rätt att få besked på den punkten — det är trots allt här, i riksdagen, som lagar stiftas. Avser regeringen att förelägga riksdagen förslag om en lag som inskränker den fackliga förhandlingsfriheten? Gör regeringen bedömningen att arbetsmarknadens parter nu måste sättas under förmyndare? Det är i så fall ett mycket anmärkningsvärt steg. Skulle tidningsuppgifterna vara sanna, fäller regeringen en mycket hård dom över arbetsmarknadens parter, en dom av långtgående principiell betydelse. Den riskerar att uppfattas också som en dom över regeringens kompetens och över dess handlag både med arbetsmarknadens parter och med svensk ekonomi. Jag skulle önska att arbetsmarknadsministern i dag ger riksdagen ett besked på den här punkten. Kommer regeringen att förelägga riksdagen förslag om inskränkning i den fria förhandlingsrätten?

Fru talman! Jag tyckte att jag såg Ingemar Eliasson här i kammaren tidigare under dagens debatt, men kanhända var han ute när vi diskuterade några av de frågor han just nu tog upp. Ett par av dem har vi faktiskt diskuterat ganska ingående, t.ex. frågan om ungdomar i ungdomslag och ungdomarnas möjligheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Jag nämnde tidigare att 1 250 ungdomar har lämnat ungdomslagen, därför att de fått ett annat arbete ute på den öppna arbetsmarknaden. Att de fått det efter så kort tid tycker jag är glädjande. Självfallet skall ungdomarnas arbete i ungdomslag inte ses som en definitiv placering, utan de arbetar där för att de under den tid det tar innan de kan komma ut på den öppna arbetsmarknaden eller få utbildning skall få utföra ett vettigt arbete, som är positivt både för dem själva och för samhället. När det sedan gäller långtidsutredningen och de bedömningar som gjorts där vet naturligtvis Ingemar Eliasson att utredningen nu skall ut på remiss och att regeringen först därefter kommer att ta ställning till de bedömningar som redovisats. Rekryteringsstödet är en viktig hjälp för att få ut ungdomar på den öppna arbetsmarknaden. Det finns anledning för oss alla att i diskussionerna försöka hjälpa till med propagandan för det här stödet. Jag tror att vi kan konstatera att verksamheten, efter en viss tröghet i starten, nu verkar fungera ganska bra ute på fältet. Närmare 13 000 personer är nu med hjälp av rekryteringsstödet placerade i arbete. Många av dem är ungdomar — 30 90 är ungdomar i åldern 18-19 år. Ingemar Eliasson tar också upp frågan om bristen på yrkesarbetare och tekniker och säger att den kan bli en akilleshäl för den svenska industrin och den svenska arbetsmarknaden. Visst har vi på många håll en besvärande brist på yrkesarbetare och tekniker, men den bristen är inte större nu än den har varit i tidigare konjunkturuppgångar. Det betyder inte att den för den skull är mindre besvärande eller att vi skall ta lätt på de här problemen, men det är ju inte så att regeringen ensam kan arbeta bort dessa brister. Att det är på det här sättet beror faktiskt på att arbetsgivarna gör kortsiktiga planeringar, att de inte utnyttjar de möjligheter som finns till yrkesutbildning inom arbetsmarknadsutbildningens ram i den utsträckning som vi har ställt resurser till förfogande. Vi försökte förra året vid den här tiden att påverka arbetsgivarna att just för att förhindra sådana här flaskhalsar, sådana här brister, sätta i gång utbildning. Det var mycket svårt att få dem intresserade. Det är inte första gången det är på det sättet. För att vi skall lyckas att häva dessa brister och flaskhalsproblem krävs det alertare arbetsgivare, arbetsgivare med mer långsiktig framförhållning än vad vi har i dag på den svenska arbetsmarknaden. Det är inte enbart regeringen eller riksdagen som kan klara det här problemet. Jag tycker att det är en utmaning för det svenska näringslivet att visa att man där kan ställa upp bättre än vad man gör i dag. När det gäller den sista frågan är det tydligen många i debatten i dag som har läst dagens tidningar. Riksdagen kommer självfallet att få besked om vilka åtgärder regeringen planerar. Men dessa besked lämnas inte av mig här i dagi den här debatten. Beskeden lämnas när regeringen är färdig med sina diskussioner och efter diskussioner med arbetsmarknadens parter.
Fru talman! Det är säkert så att frågor liknande dem jag ställde har ställts tidigare i debatten. Det hade jag information om, men också om att det var litet si och så med svaren på de frågorna. Därför tålde de att ställas igen. Arbetsmarknadsministern har kompletterat svaren, och jag tackar för det. När det gäller överslussningen av ungdomar i ungdomslag till näringslivet kan naturligtvis inte regeringen nöja sig med att svara att långtidsutredningen är ute på remiss. Detta är ett akut problem som måste hanteras omedelbart. Min fråga var därför: Tänker arbetsmarknadsministern göra nya försök för att förmå parterna på arbetsmarknaden, framför allt inom näringslivet, att teckna fler ungdomsavtal, att utvidga systemet med ungdomsplatser, så att man får fler ungdomar anställda i näringslivet, där det finns bättre utsikter att få varaktig sysselsättning? Man behöver väl inte avvakta något remissförfarande när det gäller avgörandet om det är den offentliga sektorn eller näringslivet som skall expandera i framtiden. På den punkten är ju alla ekonomiska utredningar och prognoser entydiga. Det är bara om näringslivet kan förmås att expandera som vi kan räta upp svensk ekonomi. Jag hoppas verkligen att arbetsmarknadsministern försöker att samla parterna till nya diskussioner om en utvidgning av ungdomsavtalen och inte väntar på något remissförfarande eller ser något annat hinder för att göra på det sättet. När det gäller utbildning av tekniker och yrkesarbetare önskar sig arbetsmarknadsministern en mer alert kår av enskilda arbetsgivare. Det är en from önskan, men t. v. kan vi ju också hoppas på en mer alert regering på den punkten. Där kan ju arbetsmarknadsministern göra någonting alldeles själv. Om det inte räcker med de initiativ som tagits hoppas jag att kreativiteten räcker till för att fundera ut nya inslag. På den tredje punkten är svaret naturligtvis oroväckande, dvs. att arbetsmarknadsministern i dag inte vill dementera att regeringen överväger en tvångslag mot den fria förhandlingsrätten. Om det hade varit en tidningsanka skulle vi naturligtvis ha fått en dementi här i dag, men vad arbetsmarknadsministern nu säger är snarare en bekräftelse på att regeringen överväger att inskränka den fria förhandlingsrätten. Det är mycket oroande och mycket anmärkningsvärt.

Fru talman! När jag läser utskottsbetänkandet om arbetsmarknadspolitikens inriktning kan jag inte låta bli att förvånas över den motsägelsefulla målinriktning som där presenteras. Å ena sidan framhålls att arbetsmarknadspolitikens uppgift är att lösa vissa temporära problem och hjälpa till att utjämna effekterna av en konjunkturnedgång. Å andra sidan konstateras att den framtida utvecklingen vad gäller sysselsättningen är mycket svårbedömd beroende på strukturomvandlingens och datoriseringens konsekvenser. Samtidigt som man konstaterar att arbetslösheten i dag är strukturellt betonad och nästan opåverkad av konjunkturella svängningar — detta har f. ö. bekräftats av OECD-ländernas arbetsmarknadsministermöte — behåller man en arbetsmarknadspolitik som är organiserad för att möta tillfälliga vågor av begränsad arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken uppfattas härvid som en aktiv och integrerad del av den allmänna ekonomiska politiken. Den bör underkastas och anpassas till den ekonomiska politikens målsättningar, där arbetsmarknadspolitiken blir ett instrument för att dämpa konflikter mellan olika mål för den allmänna ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitikens mål blir alltså att förverkliga den ekonomiska politiken, och kampen mot arbetslösheten och för den fulla sysselsättningen kommer i andra hand. Det är därför inte bara så att man underlåter att ifrågasätta den nuvarande maktstrukturen och dess negativa effekter vad gäller sysselsättningen, utan snarare så att man strävar till att ggnom en intensifierad satsning på området stimulera och påskynda en utveckling som befrämjar dessa företeelser. Man bortser helt från den industriella strukturomvandlingen och dess negativa utvecklingstendenser, som i vissa avseenden inte bara kommer i direkt motsättning till vitala samhällsintressen, utan också i väsentliga delar starkt begränsar det politiska handlingsutrymme som är en förutsättning för kampen mot arbetslösheten. Man inriktar sina ansträngningar i stället på åtgärder som underlättar individens anpassning till de nya strukturella kraven med avseende på yrkesutbildning, arbetstider och rörlighet. Arbetsmarknadspolitiken blir på så sätt ett instrument som inom industrin underlättar och påskyndar en utveckling som bygger på och utgår från enbart företagsekonomiska lönsamhetskalkyler. AMS och olika andra arbetsmarknadspolitiska organ blir direkta serviceorgan för det privata näringslivet, som i sina utvecklingsplaner inte kan ta hänsyn till samhällsintressena, eftersom de saknar de nödvändiga mekanis merna för detta. Samma inriktning präglar också de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Där kan man konstatera en extrem näringslivsinriktning när det gäller både arbetsmarknadsutbildning och yrkesutbildning. Ett tillvägagångssätt som ökar i omfattning är att samhället genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder övertar en del av företagens lönekostnader och därmed påverkar deras produktionskostnader. Enligt vårt partis uppfattning bör den framtida arbetsmarknadspolitiken få en helt annan inriktning och omfattning, om den skall kunna positivt påverka uppfyllelsen av målen ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. En rad förändringar i arbetsmarknadspolitiken måste därför genomföras. Som vpk framhåller i olika motioner måste arbetsmarknadspolitiken knytas till en ny industripolitik och till utbyggnaden av den offentliga sektorn. Den måste aktivt utveckla människors kompetens i det nya industrisamhället, i stället för att som nu alltför mycket skapa förvaringsplatser för växande kategorier av människor vilka den kommersiella ekonomin utdömt som överflödiga. Arbetsmarknadsåtgärdernas innehåll och syfte bör förändras i betydelsefulla delar. De bör bättre utveckla människors kunnande och ansluta till deras yrkesskolning överallt där så är möjligt. De arbetandes rättsliga ställning bör stärkas och tvångsmomenten avvecklas. Rättssituationen för arbetande inom arbetsmarknadspolitikens ram skall inte generellt vara sämre än i övriga arbetslivet. Arbetsmarknadsåtgärderna skall kopplas till bl.a. utbyggnaden inom den offentliga sektorn. Inriktningen bör vara att ett första steg av arbete eller studier på ett organiserat sätt skall leda över till fastare anställningsformer. Vad gäller arbetsmarknadsutbildningen är det nödvändigt att två huvudprinciper ligger till grund. För det första bör utbildningen vara allsidig och bred. Målet skall vara att deltagarna även på litet längre sikt skall kunna klara uppgifterna i arbetslivet. Dessutom är en bred och allsidig yrkesutbildning en förutsättning för arbetarnas ökade flexibilitet och rörlighet mellan olika företag. För det andra får utbildningen inte styras av företagens omedelbara och kortsiktiga behov. Samhället bör inte låta arbetsmarknadsutbildningen ta över företagens kostnader för personalutbildning. Om man låter AMS få ett dominerande inflytande över arbetsmarknadsutbildningen finns det risk för att det går ut över utbildningens kvalitet och inriktning, med hänsyn till att det i AMS verksamhet finns inbyggd en kraftig företagsanpassning. Skolöverstyrelsens medverkan har utgjort en garanti för en god nivå på utbildningen, liksom för kvalitet och jämförbarhet med annan motsvarande utbildning. Skolöverstyrelsen bör således även i fortsättningen ha ett avgörande inflytande över läroplanerna och utöva pedagogisk tillsyn. En besparingsåtgärd beslutad av regeringen har resulterat i införandet av lärarlösa lektioner inom arbetsmarknadsutbildningen. Det leder uppenbart till försämrade studieresultat. Inom skolöverstyrelsen utarbetas nya läroplaner för nästa budgetår. De sägs innebära att de lärarlösa lektionerna upphävs. Eftersom besparingskraven kvarstår och skärps kan det befaras att andra kostnadssänkande åtgärder vidtas i stället. Vi har tidigare uppmärksammat betydelsen av att man inom arbetsmarknadsutbildningen vidmakthåller utbildningens kvalitet och jämförbarhet med annan motsvarande utbildning. Därför kan det inte accepteras att man genom lärarlösa lektioner eller på annat sätt hotar kvaliteten på utbildningen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer. Avslutningsvis vill jag konstatera att hela arbetsmarknadspolitiken i dag präglas av ett avancerat klassamarbete, med djupa och ökande korporativa inslag, där arbetare, arbetsköpare och statsmakt förutsätts ha identiska intressen.

Därför är det också nödvändigt att pressa vårt kostnadsläge så mycket som möjligt, med kraftiga reallönesänkningar. Detta är, fru talman, den s.k. krismedvetenheten som ligger till grund för den förda sysselsättningspolitiken. För den har hela det svenska etablissemanget med Svenska arbetsgivareföreningen i spetsen i åratal propagerat. Detta har systematiskt hamrats in i folks medvetande och av somliga betraktats som Sveriges största tillgång — dvs. medvetenheten om det nödvändiga i kapitalismens fortbestånd och effektivisering. Den här utvecklingen ackompanjeras samtidigt av en omfattande smygjapanisering inom industrin som innebär att exempelvis Johansson som jobbar på Volvo plötsligt har blivit volvoit. Han ingår numera i den nyupptäckta och familjära Volvogemenskapen som förenas med den gemensamma målsättningen att genom ansträngningar få Volvos resultat att bli självlysande så att Volvo kan kapa åt sig större marknadsandelar och större vinster. Om detta lyckas får han kanske en mössa, hans fru får kanske blommor i hemmet, och han blir bjuden på en företagsfest som betalas med representationspengar. Fru talman! Om man ser på den här utvecklingen i dess helhet törs man inte tänka på de konsekvenser det kan få för framtiden när det gäller arbetarklassens klassmedvetenhet och ideologiska utveckling och den fackliga rörelsens roll och framtid. Ansvaret för det vilar helt på socialdemokratin och den förda politiken.

Fru talman! Förhållandena inom tekoindustrin behandlas ju också i det här betänkandet. Det är närmast äldrestödet det är fråga om. Tekoindustrin är en viktig industrigren i Sverige, och den har haft många anställda. Visserligen har antalet undan för undan gått ner — och så även i år — men det finns fortfarande ganska många anställda. Det är därför viktigt att slå vakt om tekoindustrin. För oss som är från Sjuhäradsbygden är det speciellt väsentligt, eftersom det är vår viktigaste industrigren. En mycket stor majoritet av dem som arbetar i industrin i detta område arbetar just inom tekobranschen. För vissa kommuner rör det sig om 70 96 av de industrisysselsatta. Regeringens förslag att trappa ner äldrestödet innebär, enligt min uppfattning, en fara för tekoindustrin. Det är också en fara för alla som arbetar inom tekoområdet och därmed för Sjuhäradsbygden som helhet. Drygt hälften av tekoföretagen drabbades redan fr.o.m. den 1 januari av en neddragning av äldrestödet. Det drogs då ned med 3 96, ifrån 15 90 till 12 Jo av den totala lönesumman. Alla de som hade så stort äldrestöd blev drabbade av denna neddragning. När man nu vill dra ner ytterligare 3 20 den 1 juli, kommer ännu fler att drabbas. Det kommer att bli ännu svårare för dem att klara sin ekonomi. Den neddragningen är i storleksordningen 50 milj.kr. för det budgetår som kommer. Sedan skall man ytterligare banta äldrestödet budgetåret 1985/86. Genom de båda senaste devalveringarna har tekoindustrins konkurrenskraft förbättrats, och därigenom har nedgångstakten när det gäller antalet anställda inte blivit så snabb. Under 1983 minskade dock antalet anställda inom tekoindustrin med 3 26, enligt beräkningar som statens industriverk har gjort. Det innebär att vi i dag har knappt 29 000 anställda inom tekoområdet i Sverige, varav den dominerande delen finns i Sjuhäradsbygden. Statens industriverk har också talat om att den totala produktionen har minskat. Den största minskningen har skett inom beklädnadsområdet, där man har ett minus på 9 6. Länsarbetsnämnden har i sin senaste rapport också redovisat det här. Man säger att devalveringen gett vissa fördelar och att tekoindustrin har en viss medvind f.n. Man ser emellertid hot i framtiden: neddragningen av äldrestödet samt de löneavtal som diskuteras, och man ser också lågprisimporten som ett hot. Allt detta sammantaget gör att man inte kan slå sig till ro och tro att man har klarat krisen samt därmed dra ned på äldrestödet. Det måste behållas för att man skall kunna se hur företagen klarar sig. Statsmakterna har egentligen aldrig gjort någon analys av tekoindustrins möjligheter att klara sig utan det tillskott som äldrestödet ger. Så mycket vet vi i dag att mer än hälften av företagen inom tekoindustrin inte går ihop utan äldrestöd. Det är faktiskt inte fler än drygt en tredjedel som utan äldrestöd kan redovisa en vinst. Äldrestödet är alltså i nuläget en viktig deli en offensiv satsning på svensk tekoindustri. Företagen har använt äldrestödet till investeringar, och de har också i många fall använt det till att göra satsningar på nya marknader. Detta har gjort att de har klarat sig bra på exportmarknaden — man har kommit in på nya marknader osv. Inom tekoindustrin är det betydligt vanligare att mindre företag, dvs. företag med färre än 150 anställda, säljer på export än vad motsvarande företag inom exempelvis verkstadsindustrin gör. Eftersom den nedåtgående trenden inom tekoindustrin inte vänts till en uppgång, finns det ingen vettig anledning att nu minska äldrestödet. Den pågående lönerörelsen kommer att medföra ökade löner. Detta tillsammans med regeringsförslaget om minskat äldrestöd kommer att ge våra tekoföretag en försämrad konkurrenskraft både ute i världen och på hemmamarknaden. Man är då tillbaka i samma situation som tekoindustrin var i före devalveringen. Målsättningen för vår tekopolitik ligger emellertid fast — att vi skall förse den svenska marknaden med minst 30 76 av svensktillverkade produkter. Detta kan dock aldrig bli mer än en målsättning med den politik som socialdemokraterna för. Centerpartiet kan inte acceptera denna politik, som innebär att tekojobbare blir arbetslösa. Utskottsmajoriteten skriver också att en nedtrappning av äldrestödet kan medverka till en nödvändig strukturomvandling inom tekoindustrin. På vanlig svenska innebär detta att företag slås ut och läggs ned. Jag vill fråga Övriga representanter för Sjuhäradsbygden om de tycker att det är en vettig politik. Äldrestödet är det stöd som framför allt de mindre företagen kan tillgodogöra sig. De har svårare att tillgodogöra sig de selektiva stöd som socialdemokraterna säger att de i stället vill utveckla. Socialdemokraterna har tydligen bara pengar när det är fråga om att lägga ned företag. Man kunde satsa 38 milj.kr. på att lägga ned Eiser Strump, men att satsa ungefär lika mycket på alla de små tekoföretagen går inte. Det är i sanning en märklig politik! Likaså är det enligt min mening anmärkningsvärt att moderater och folkpartister stöder denna politik. Vi i centerpartiet anser att det är mycket viktigt att leva upp till den målsättning för tekopolitiken som vi varit överens om här i riksdagen, nämligen att vi skall förse den svenska marknaden med 30 926 av svensktillverkade produkter. Det betyder att vi skall hålla fast vid 1978 års produktionsnivå. Men det kan, som jag har sagt tidigare, aldrig bli annat än en målsättning, om vi inte för en annan politik. Tekoindustrin är utan tvivel en tillgång som vi skall vara rädda om. Kläder måste vi alltid ha, även i en avspärrningssituation, och då har vi egentligen bara vår egen tekoindustri att lita till. För att vi skall kunna klara en egen tillverkning får inte det kunnande som nu finns på detta område gå förlorat. Det är alla småföretagare tillsammans med arbetarna inom tekoindustrin som har kunnandet. Rationaliserar vi bort dem blir det svårt att få dem tillbaka. Vi måste alltså även framöver ha en tekoindustri av minst nuvarande omfattning. Den politik som den socialdemokratiska regeringen bedriver leder till en fortsatt krympning, och det kan vi inte gå med på. Låt mig slutligen fråga Lahja Exner och Hans Nyhage om de tycker att det är rimligt att bedriva en sådan politik. Jag anser att övriga riksdagsledamöter från södra Älvsborg rimligen bör rösta för centerpartiets reservation i denna fråga. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 46 och 47 i betänkandet.

Fru talman! I förra veckan behandlade riksdagen de industripolitiska åtgärderna för tekoindustrin. Mot moderata samlingspartiets uppfattning beslutade riksdagsmajoriteten att det selektiva stödet skulle öka, trots att erfarenheterna av den sortens stödåtgärder verkligen inte är goda. De leder ofrånkomligen till att konkurrensförhållandena snedvrids, vilket utgör ett allvarligt hot mot många företag och är till skada för tekoindustrin som sådan. Konsekvensen av förra veckans riksdagsbeslut är dessutom att omfattningen av det generellt utgående äldrestödet kommer att ytterligare minska innevarande år. Det har som bekant sänkts från 15 96 till 12 26 från den 1 januari och skall enligt föreliggande förslag sänkas med nya 3 9 från den 1 juli. När riksdagen om en stund tar ställning till detta, är ju möjligheterna genom förra veckans beslut borta att inom ramen för det totala tekostödet åstadkomma en förskjutning från riktade åtgärder mot generella. Enligt min mening — och den uppfattningen är också förhärskande inom tekobranschen — skall de stödåtgärder som är nödvändiga ha generell karaktär och inte vara riktade. Riksdagens beslut blir precis det motsatta, vilket är beklagligt. Samtidigt vill jag emellertid fastslå att vi av samhällsekonomiska skäl måste vara beredda att göra besparingar, även när det gäller stödet till tekoindustrin. Med hänsyn till de oerhörda påfrestningar som vi står inför i en nära framtid och som ytterligare ökas genom den socialdemokratiska låt-gå-politiken måste vi nu ha kurage att säga nej till omfattande statliga subventioner, även om det i de enskilda fallen är impopulärt. Detta trodde jag faktiskt var uppenbart för alla i den här kammaren, i varje fall bland de borgerliga ledamöterna. När Lennart Brunander nu apostroferar oss moderater, kan jag returnera med att konstatera att man, när man lyssnar till vad Lennart Brunander hade att säga såväl i dag som i förra veckans debatt onekligen blir betänksam om hur det står till inom centern när det gäller vad som krävs för att komma till rätta med samhällsekonomin. Såvitt jag kan förstå är Lennart Brunander inte beredd att i något enda avseende göra någon besparing på statssubventionerna till tekoindustrin. Man gör det onekligen väldigt lätt för sig genom att göra undantag för just de områden som man själv konfronteras med på hemmaplan, och särskilt ansvarsfullt när det gäller helhetssynen är det verkligen inte. Det är denna helhetssyn, dvs. samhällsekonomin som sådan, som vi har att ta ansvar för här i riksdagen, och den kräver som sagt återhållsamhet med samhällets kostnader på alla områden. Fru talman! Av utskottsbetänkandet, s. 107, framgår med all tydlighet hur hårt tekoindustrin — och då i all synnerhet i Sjuhäradsbygden — har drabbats under en följd av år. 1970 fanns 1 332 arbetstillfällen med 67 512 anställda. 1982 var motsvarande antal 620 resp. 29 440. Såväl när det gäller arbetsställen som anställda har alltså mer än en halvering ägt rum. Ansvaret för denna närmast katastrofala nedgång åvilar i hög grad socialdemokraterna, vilkas näringspolitik och ekonomiska politik bevisligen varit till skada för tekoindustrin. Det var för att rädda vad som räddas kunde som den första borgerliga trepartiregeringen införde äldrestödet, som ofrånkomligen har varit och är avstort värde. Så sent som förra året ville den socialdemokratiska regeringen typiskt nog gå mycket långt när det gällde avveckling av denna stödform. Dess bättre förhindrades detta angrepp på tekoindustrin genom riksdagens agerande. Av utskottsbetänkandet framgår vidare att sysselsättningen inom tekoindustrin ytterligare har minskat under 1983 och då särskilt inom beklädnadsindustrin. Detta skall ses mot bakgrund av de socialdemokratiska löftena i 1982 års valrörelse och den socialdemokratiska överbudspolitiken i oppositionsställning. Då kritiserades borgerligheten hårt för de konsekvenser den tidigare socialdemokratiska politiken fört med sig. Då hette det att fick man bara regeringsmakten, skulle ”jobben regna över Borås och Sjuhäradsbygden”, lågprisimporten begränsas och 30-procentsmålet uppnås. Verkligheten, dvs. ”socialdemokraternas värste fiende”, visar att sysselsättningen inom beklädnadsindustrin har minskat och produktionen likaså, att lågprisimporten fortfarande väller in i landet och att 30-procentsmålet ingalunda har uppnåtts. På konfektionssidan motsvarar importen mer än 80 96 när det gäller värdeandelen och t.o.m. mer än 90 96 när det gäller antalet plagg. Inte ett vitten har socialdemokraterna åstadkommit i detta avseende. Vart har f. ö. systemet med globalkontingenter tagit vägen, som socialdemokraterna så kraftigt pläderade för i oppositionsställning och som inte minst Gunnar Sträng talade sig varm för vid upprepade tillfällen här i kammaren? Den socialdemokratiska oppositionspolitiken framstår sannerligen i sin rätta dager, och den är verkligen inte särskilt upplyftande. Fru talman! Moderata samlingspartiet har vid flerfaldiga tillfällen lagt fram förslag rörande näringspolitiken och den ekonomiska politiken. De av oss föreslagna åtgärderna skiljer sig i väsentliga hänseenden från den nuvarande regeringspolitiken. Det gäller t.ex. skatter och avgifter, den offentliga sektorn kontra den enskilda, inriktningen och utformningen av nödvändigt samhällsstöd till näringslivet och en verklig sysselsättning i stället för en konstlad. Självfallet ställer jag mig bakom denna konstruktiva politik. När det gäller äldrestödet har jag hävdat att nedtrappningen skall ske i ett långsammare tempo än vad mitt parti har föreslagit, dock utan att göra avkall på besparingskravet som sådant för tekoindustrin. Enligt min uppfattning utgör den kostnadsökning som en ytterligare sänkning av äldrestödet innebär ett allvarligt hot mot sysselsättningen inom tekoindustrin, i all synnerhet i beaktande av de lönekrav som nu ställs på området. I motion 2515 har vi motionärer visat, hur äldrestödet kunde ha bevarats på sin nuvarande nivå utan kostnadshöjningar för staten. Tyvärr är denna möjlighet nu bortspelad genom riksdagsbeslutet i förra veckan. Eftersom jag vidhåller att besparingar måste åstadkommas även när det gäller anslagen till tekoindustrin, har jag inte längre några möjligheter att framställa något särskilt yrkande beträffande äldrestödet.